Herr talman!

Här hemma har man ofta lätt att glömma bort att dei finns en värld utanför Verona, att det finns någonting utanför våra gränser. I detta skede av debatten finns väl ingen större anledning att återge olika statistiska uppgifter eller nya vittomfattande faktabeskrivningar. Bl. a. herr Ullsten har i den delen gjort en utomordentlig insats med sin presentation av råvaruproblemen i dag. Det är sant som det står i en förträfflig rapport från Sverige till FN:s befolkningskommission, publicerad i dagarna: statistik blöder inte. Men det är människorna bakom statistiken som blöder.

Allt detta är hämtat ur nyssnämnda rapport. Svenska insatser kan i denna situation inte i den delen bli annat än marginella, och vår främsta uppgift blir naturligtvis att vi i internationella organ och internationella sammanhang fyller vår funktion att vara pådrivande, att verka för insikt om problemens gigantiska karaktär och naturligtvis att själva göra vad på oss ankommer. Jag tror inte vi kan anklaga oss i någon av dessa delar. Den intressanta frågan i dag är väl närmast, om det svenska biståndet kommer till riktig användning och om vi av varje krona får ut vad vi borde. Det är väl därom debatten delvis har rört sig och delvis kommer att röra sig. Möjligen är det så, att uppdelningen av vår u-hjälp i multilateralt bistånd, i bilateralt bistånd, i katastrofbistånd och bistånd i andra sammanhang numera visar sig vara något förlegad. Kanske kommer inte minst den extra generalförsamling som nu pågår i Förenta Nationerna att föra fram nya problemställningar till debatt och övervägande. Jag tror det blir så. I avvaktan på det vill jag gärna instämma i vad fru Thorsson sade, att vi borde kraftigt öka vår multilaterala insats, även om det skulle ske på bekostnad av den bilaterala insatsen i framtiden. Jag tror att vi därmed gör den allmänna insats, som man kanske har rätt att begära av oss, på ett bättre sätt än om vi själva skulle handlägga den för stora delar av det alltmer ökande behovet. Jag tror också att våra administratörer och tekniker i biståndsrörelsen ute i världen hittills har utfört ett utomordentligt gott arbete. Jag anser att de är värda högt beröm för sina insatser. Enstaka missgrepp har väl inte kunnat undvikas — det hör till spelets regler — men de bör inte belasta det hela. Jag tror också att till nu den svenska biståndspolitiken i betydande delar har varit inriktad på ett rätt sätt. Orosmoln finns — några belystes nyss i en interpellation av fru af Ugglas — i form av en alltmer konstaterbar obalans i fråga om den bilaterala hjälpen. Utskottet har nu fått del av planeringsramar för de närmaste åren — till intet förpliktande för någon och strängt förtroliga. Jag kan självfallet inte yppa innehållet i dessa, men jag kan säga så mycket som att obalansen knappast synes komma att förminskas, om dessa ramar förverkligas. Denna obalans tar sig uttryck i att vissa regimer favoriseras och att andra sätts på undantag samt i att de kriterier som kommer till användning inte är de som jag tror att vi egentligen har samlats omkring, nämligen att hjälpa fattiga och behövande, att stimulera till hjälp och att göra detta utan rancuner i det ena eller det andra avseendet. Kanske dagens debatt innebär en tankeställare i det avseendet. Jag skall ta några exempel. Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Bruttonationalprodukten torde ligga på högst inemot 400 kronor per invånare. Få länder, om ens något land, torde ha en så låg medelinkomst. Men den svenska regeringen är påfallande njugg mot detta land trots att svensk hjälp av tradition går till landet och av allt att döma lämnas i effektiva former. I motionen 278 har under åberopande av förhållandena i Etiopien yrkats på 50 miljoner kronor från Sverige i stället för 40 miljoner som regeringen föreslår. Jag yrkar bifall till reservationen 3 med instämmande i detta motionens yrkande. Nu är det sant att det råder politisk oro i Etiopien. Händelseutvecklingen är svår att bedöma — förhållandena där skiftar från dag till dag. Så sent som i dag på morgonen kunde vi läsa ett telegram som kanske var mera oroande än lugnande. Men i sådant fall är det lätt gjort att liksom skett i fråga om andra länder kasta om inriktningen på biståndspolitiken, att avvakta utvecklingen eller att gå till väga på annat sätt. Det hindrar inte motionskravet och yrkandet i reservationen 3. Ett annat exempel är Cuba. Om principen att fattiga länder skall ha företräde framför icke fattiga länder borde Etiopien stå högt i fråga om svenskt bistånd men knappast Cuba. Där föreslår regeringen trots detta ett från 35 miljoner kronor till 45 miljoner kronor höjt bistånd. Denna höjning är svårbegriplig liksom anslaget till Cuba över huvud taget. Bruttonationalprodukten beräknades 1970 vara ca 1 500 kronor. Nu lär den, som anförts nyss från denna talarstol, vara inemot 2 500 kronor, långt över vad som gäller i många andra länder. Cuba får dessutom mycket rikliga biståndsmedel från öststaterna, främst Sovjetunionen. Beloppen är okända, men man vet att talen är höga. Vi minns ju det nära sambandet i vissa politiska kriser, framför allt 1962 då Sovjetunionen på ön lät installera raketbaser riktade mot Förenta staterna och då existensen av dessa baser först under flera dagar förnekades i FN men sedan medgavs. Tvisten kom att lösas. Vilka är då skälen för detta bistånd? De är uppenbarligen politiska — och på sina håll är skälen sympatier för den stat som år 1959 proklamerade sig som marxistisk och leninistisk. Men skall sådana synpunkter ligga till grund för svensk u-hjälp? Dessutom måste man konstatera att den ekonomiska situationen under senare år kraftigt har förändrats till Cubas fördel. Sockerpriset har stigit från 27 öre i ett bottenläge år 1967 till i dag 252 öre per kilo. Jag skall ge några siffror. År 1964 hade Cuba en produktion på 4 590 000 ton råsocker. Därav exporterades 4 176 000 ton. Priset i västeuropeisk hamn cif var 73 öre per kilo. År 1967 var samma siffror 6 236 000 ton i produktion, varav 5 683 000 ton exporterades. Priset var då 27 öre. År 1971 producerades 5 950 000 ton och exporterades 5 511 000 ton. Priset var 57 öre. År 1973 producerades 5 miljoner ton och exporterades 4 500 000 ton. Priset var 105 öre. År 1974 beräknar man preliminärt att exporten blir 5 miljoner ton till ett genomsnittspris av 250 öre. Dagspriset är som sagt 252 öre. Men observera att när jag nu nämner priset syftar jag bara på den del av Cubas råsockerexport som säljs utanför de avtal som kan finnas med öststaterna och som till innehållet är okända och svåra att bedöma. De torde i varje fall innebära att inte hela världsmarknadspriset uttas. Det uttas som bekant av ryssarna i fråga om oljan, men jag är inte säker på att det sker i fråga om råsockret — gamla obligationer från Cuba till Sovjetunionen kan naturligtvis hindra det.

Är då, fru Sigurdsen, Cubas åberopade behov av valutor i dag aktuellt för svenskt bistånd? Att Cuba är angeläget om svenskt bistånd är uppenbart. Det anses vara en knapp i knapphålet i förhållandet till Sovjetunionen, och det är därför man är så angelägen. Men är det ett svenskt intresse att fortsätta detta bistånd? Borde inte, såsom yrkas i motionen 278, anslaget till Cuba snarast möjligt överföras till verkligt behövande länder samt till u-hjälpsforskning? De som vill förorda regeringens förslag måste göra klart för sig om Cuba i dag är ett u-land eller inte i detta ords egentliga mening. Så, herr talman, några ord om Nordvietnam. Även där kan jag koncentrera mig, eftersom så många talare redan varit inne på den frågan. Utöver de många sakliga och tekniska invändningar som framförts, inte minst av herr Turesson, bör också än en gång understrykas att den ekonomiska sluträkningen för Sverige är helt okänd. Att det redan i dag är fråga om 600 miljoner kronor i 1973 års penningvärde är klart. Men det bör inte döljas för riksdagen att pessimister som sysslat med detta redan talar om kostnader på upp till 900 miljoner kronor innan projektet är förverkligat. Då blir det, herr talman, knappast fråga om bistånd i vanlig mening utan om en återuppbyggnad efter krig, alltså ett slags krigsskadestånd. Men Sverige har veterligt inte deltagit i kriget i Vietnam eller varit krigförande på sådant sätt eller på den sidan att vi skulle behöva åta oss ett skadestånd av dessa dimensioner. Ansvaret för förödelsen i Vietnam ligger som bekant på annat håll. Nu tycks viss tvekan råda inom regeringen. Trots den retorik som utvecklats vid statsministerbesök och på banketter i Arvsfurstens palats tycktes även statsminister Palme ha svävat en smula på målet när han i sitt tal till sin kollega från Hanoi uttryckte att projektet ”ännu kommer att kräva så många förberedelser och studier”. Det är välbetänkt att man tvekar. Det kanske rent av vore önskvärt att man vid lämpligt tillfälle överlämnade en fortsatt projektering till nordvietnameserna som då kunde dra nytta av de vid den tidpunkten kanske hundratals miljoner som Sverige nedlagt på projektet. Sedan har fru Sigurdsen som ett skäl för att projektet skall fullföljas anfört att nordvietnameserna själva vill ha denna anläggning och detta område iscensatt. Hon har i sammanhanget åberopat ett uttalande av riksdagen. Ja, fru Sigurdsen, det är riktigt att riksdagen sagt så, men skillnaden när det gäller det här åtagandet — som än så länge är mera teori än verklighet — är att Sveriges riksdag, såvitt jag vet, aldrig bundit sig för att av biståndsmedel nu eller under de kommande åren summor av denna storleksordning, alltså mellan 600 och 900 miljoner kronor, skall bindas för Nordvietnam. Det är ju den stora och avgörande skillnaden. Det finns veterligt inget beslut om detta. Om regeringen nu binder sig för ett sådant beslut har den gjort ett ställningstagande som, såvitt jag förstår, icke har förankring i något riksdagens ståndpunktstagande beträffande storleksordningen. Det är ju en annan sak om man vill tillgodose önskemål beträffande varubistånd på ett tiotal miljoner kronor eller beträffande ett sjukhusprojekt på 40 miljoner kronor. Det är naturligtvis riktigt att man i sådana fall eftersträvar att tillgodose mottagarlandets önskemål. Men om mottagarlandets önskemål når upp till dessa dimensioner och därtill synes vara fotade på så lösan grund, då finns det anledning att överlägga och överväga innan man binder sig härför. Herr talman! Det talas i det särskilda yttrandet nr I om att man vid uppgörandet av planeringsramar för framtiden bör undanröja eller förminska den redan förefintliga obalans som jag nyss talade om. Det är viktigare, för att citera fru Inga Thorsson från ett tidigare tillfälle, att ”se mera till människorna än till regimen”. Det får inte kunna sägas att vi lämnar vissa människor därhän, att vi låter dem hungra och svälta, därför att dessa utan att tillfrågas har en regim som inte överensstämmer med den svenska regeringens allmänpolitiska målsättning. Det kan inte heller godtas att biståndsmedel går till länder och folk som uppenbarligen i jämförelse med andra länder icke är i ringaste behov därav. Då har man rätt att tala om en obalans, då har man rätt att tala om felaktighet i fördelningen av dessa bilaterala medel. Människorna före regimerna — detta borde vara vårt valspråk inför den kommande planeringen av det svenska biståndet.

Herr talman! Den portugisiska fascistdiktaturen har under år 1973 tillgripit alltmer bestialiska former av terror mot civilbefolkningen i kolonierna. Avrättningar av barn, kvinnor och åldringar, tortyr, napalm och kemisk krigföring är de metoder som fascisterna i Portugal använder mot en befolkning, som kräver slut på slaveri och rätt till självbestämmande. Portugals fascistdiktatur begår emellertid inte bara skändligheter i sina kolonier. Man bedriver dessutom en propaganda i olika länder för att försöka rättfärdiga sin terror. Från Portugals ambassad i Stockholm har exempelvis igångsatts en propagandadrive, där man t.o.m. går så långt att bilder, som visar stympade angoleser, människor som stympats av de portugisiska militärerna, presenteras som ett verk av koloniernas befrielserörelser. I detta sammanhang behöver jag bara nämna de präster som förra året lade fram en dokumentation gällande Portugals enorma grymheter mot koloniernas befolkning. Trots portugisernas ökade brutalitet har inte motståndsviljan hos befolkningen och koloniernas befrielserörelser mattats. Tvärtom har kampen mot fienden ökat och nya framgångar noterats. PAIGC:s aktivitet har lett till att Guinea-Bissau har utropats till självständig stat och hittills erkänts av ett 80-tal stater, dock inte av Sverige. I Angola noteras framgångar under befrielserörelsen MPLA:s ledning. Läget är detsamma i Mogambique under ledning av FRELIMO. Inte minst omvittnades detta när den biståndspolitiska utredningen i februari månad detta år besökte exempelvis Zambia och Tanzania, där vi bl.a. sammanträffade med representanter för befrielserna. Även presidenterna Nyerere och Kaunda bekräftade befrielsekampens ökade aktivitet under MPLA:s, FRELIMO:s och PAIGC:s ledning. Men vad som också starkt betonades under dessa samtal var betydelsen av att den internationella solidariteten och hjälpen under nuvarande situation intensifierades. I de områden som befriats i kolonierna bedriver befrielserörelserna en social och politisk verksamhet. Analfabetismen är oerhört hög, och befrielserörelserna har lagt upp ett stort undervisningsprogram. Genom Portugals ökade brutalisering gentemot civilbefolkningen krävs ökade insatser på sjukvårdens område. Mediciner, sjukvårdsmateriel, undervisningsmateriel, transportmedel osv. är befrielserörelserna i stort behov av. Det ökade internationella stödet är även viktigt för länder som Zambia och Tanzania. En fullständig befrielse av kolonierna innebär också för dessa två länder en snabbare utveckling socialt och ekonomiskt samtidigt som rasistregimerna i Sydafrika och Rhodesia snabbare kan avlägsnas. Enligt förslagen i utrikesutskottets betänkande nr 3 kommer Sverige att öka stödet till befrielserörelserna. Det ser vi naturligtvis som någonting positivt. Men vi från vpk anser att den föreslagna ökningen inte är tillräcklig. Vi begär i vår motion nr 399 att riksdagen anvisar 25 miljoner kronor till vardera MPLA, PAIGC och FRELIMO. Befrielserörelserna är i behov av och kan på ett mycket tillfredsställande sätt placera ett betydligt större anslag än det nu föreslagna. Sverige har tidigare sagt att de västeuropeiska regeringarna bör utöva påtryckningar mot Portugal för att förmå landets regering att förhandla med befrielserörelserna. Det bästa sättet att åstadkomma detta är enligt vår mening att Sverige ökar stödet till befrielserörelserna men också att den svenska regeringen omedelbart erkänner den självständiga staten Guinea-Bissau. Det är något av ett hyckleri att den svenska regeringen fortfarande vägrar att erkänna Guinea-Bissau. Det finns i dag en bred opinion i landet för ett erkännande nu. Det är alltså ingen anledning för regeringen att ta hänsyn till svenska storkapitalister och vissa reaktionära grupperingar i det här landet. I vår motion nr 399 begär vi förutom ökade anslag till befrielserörelserna att en större kontantsumma betalas ut. Vi har ansett och anser fortfarande att SIDA tillämpar en viss förmyndarprincip gentemot de mottagande befrielserörelserna. Jag skall inte göra detta till en stor fråga. Jag tror det viktigaste är att biståndet ökar och att man tillgodoser befrielserörelsernas önskemål beträffande utformningen av biståndet. Däremot finner jag i nuvarande läge en annan fråga vara väsentlig när det gäller utvecklingen i södra Afrika och i Portugals kolonier. Det bör slås fast att Portugal inte skulle klara krigföringen i kolonierna utan NATO:s stöd och utan USA:s och Västtysklands vapenleveranser och bidrag. Men Portugal kan dessutom upprätthålla brutaliteten genom den internationella kapitalismens investeringar i Portugal och i dess kolonier.

Ett annat jätteföretag, Volvo, säljer terränggående fordon, som används av de portugisiska kolonialherrarna i krigföringen mot befolkningen i kolonierna. När arbetarna i dessa företag strejkar för högre löner och människovärdigare arbetsmiljö, drar sig svenska företagsledare inte för att använda sig av portugisisk polis och militär för att slå ner arbetarna. Vi har nämnt Sveriges två ansikten i internationella frågor. Vi har å ena sidan Sveriges stöd till sociala befrielserörelser och å andra sidan svenska kapitalisters deltagande i förtrycket och utsugningen av koloniernas befolkning. Trots det internationella kapitalets stöd till Portugal är vi emellertid övertygade om att folket i kolonierna kommer att gå segrande ur kampen. Detta är USA och andra imperialistiska rövarintressen klart medvetna om. Det gäller nu att förhindra en fullständig befrielse av kolonierna. Skulle befrielserörelserna segra innebär detta att imperialisterna, som nu exploaterar koloniernas naturfyndigheter, berövas dessa möjligheter. För att förhindra en sådan situation använder sig imperialisterna av olika, mer eller mindre raffinerade, metoder. Ledaren för PAIGG, Amilcar Cabral, mördades brutalt. Man har gjort ett flertal misslyckade försök att även ta livet av ledarna för FRELIMO och MPLA. En annan metod, som man tror skall kunna förhindra en social frigörelse, är den s.k. nykoloniala lösningen. Den portugisiske generalen Spinola är den främste förespråkaren för den metoden. Han tror sig med en sådan lösning få till stånd en viss självständighet i kolonierna, medan ekonomin och naturfyndigheterna som hittills kvarstår under imperialisternas kontroll. USA, Västtyskland m.fl. stater arbetar nu febrilt för att nå en sådan lösning. Man skaffar fram grupper och enskilda personer i kolonierna som är villiga att gå imperialisternas ärenden. Man förser dem med vapen och de får genomgå träning i militär drill. Mönstret känns igen från andra länder, exempelvis Indokina. Meningen är att få angoleser att slåss mot angoleser. En sådan utveckling av kolonialkrigen finns det all anledning att se upp med. Faran bör också uppmärksammas av den svenska regeringen, som i olika internationella organ måste ta upp denna fråga. Regeringen måste även ta konsekvenserna av sitt fördömande av den portugisiska fascistregimen och förbjuda svenska företag att investera i Portugal och dess kolonier. Herr talman! I motion nr 658 föreslår vpk att riksdagen skall anslå 5 miljoner kronor till den eritreanska befrielsefronten ELF. Utskottet avvisar detta yrkande med motivering att FN:s resolution angående grunderna för bistånd till sociala befrielserörelser inte är tillämplig när det gäller Eritrea. Vad jag kan förstå av detta så får svenskt statligt stöd till befrielserörelsen inte komma i konflikt med den folkrättsliga regeln att ej ingripa i en annan stats inre angelägenheter. En sådan konflikt behöver inte uppstå i de fall då FN entydigt har tagit ställning mot förtryck av folk som eftersträvar nationell frihet. Jag vill hävda att FN tagit ställning för Eritrea, men att den reaktionära regimen i Etiopien brutit mot FN:s beslut. Problemet Eritrea är inte så enkelt som utrikesutskottet försöker göra det till. Det handlar inte om ”provinsen” Eritrea, som kejsaren och hans korrumperade ministrar i Addis Abeba kallar den. Det är heller inte så enkelt, som det på annat håll sägs, att Eritrea är samma problem för Etiopien som det skulle vara för Sverige om Skåne skulle kräva att få bli självständigt. Eritrea har varit en italiensk koloni sedan 1890-talet, men erövrades av engelsmännen 1941. Andra världskrigets segrarmakter, England, Frankrike, Sovjetunionen och USA tillsatte en kommission med uppgift att lösa frågan om Eritreas framtida ställning. Då denna kommission misslyckades hänsköt man Eritreafrågan till FN, som i sin tur tillsatte en ny kommission bestående av Burma, Guatemala, Norge, Pakistan och Sydafrika. Då inte heller denna kommission kunde enas lade USA och ytterligare 13 stater fram ett kompromissförslag som antogs av generalförsamlingen den 2 december 1950 med rösterna 46—10 och 4 nedlagda. Sverige befann sig bland dem som lade ner sin röst, om jag är rätt informerad. Anledningen till detta ställningstagande vet jag inte. Kanske kan någon av utrikesutskottets ledamöter redogöra för detta. FN:s kompromissförslag innebar att en federation skulle bildas under den etiopiska kronans överhöghet. Man skulle ta hänsyn till Eritreas befolknings önskemål och välfärd, freden och säkerheten i östra Afrika, Etiopiens rättigheter och krav på tillgång till hamnar. För att utarbeta en konstitution åt Eritrea tillsatte FN en kommissarie. Federationslösningen utlovade: 2. en federal regering helt skild från Etiopiens och Eritreas regeringar, 3. en konstitution som garanterade fundamentala mänskliga frioch rättigheter. Eritreas provisoriska parlament godtog federationen med Etiopien, då FN:s kommissarie uttryckligen förklarade att om inte federationsbestämmelserna följdes skulle FN ingripa. Men ingenting av vad som sagts i federationsakten infriades. Tvärtemot tidigare löften och försäkringar från FN:s kommissarie beslöt denne att den federala regeringen enbart skulle utgöras av de delar av den etiopiska regeringen som handlade federala ärenden. Denna tolkning fick självklart förödande konsekvenser för Eritreas självbestämmanderätt. Samma dag som kejsaren ratificerade federationsakten utfärdade han en lag om att Etiopiens konstitution och lagar skulle gälla även i Eritrea, och några månader senare upphöjde kejsaren de etiopiska domstolarna till federala domstolar. Det språk som enligt bestämmelserna skulle vara Eritreas officiella förbjöds, och i stället infördes Etiopiens officiella språk. Fackföreningarna liksom Eritreas flagga avskaffades.

Men trots FN:s nonchalans kvarstår beslutet från 1950. Under åren 1952—1962 fängslades, torterades och mördades tusentals människor i Eritrea. Detta var brott som begicks av den etiopiska regeringen. 1957 sände Eritrea en delegation till FN med en detaljerad redogörelse för Etiopiens brott mot resolutionen av 1950. Redogörelsen sammanfattade situationen i Eritrea på följande sätt: ”Under de senaste tio åren i händerna på Etiopiens regering har Eritreas folk lidit mer än det genomgick under 70 års kolonialt förtryck.” Bakom sveket mot Eritrea ligger imperialistiska intressen. Eritrea är av stor militärstrategisk betydelse för det etiopiska imperiet. Det är beläget vid kusten och utgör som helhet den enda möjligheten att sjövägen kontrollera Etiopien. Det är beläget vid kusten och utgör som helhet den enda möjligheten att sjövägen kontrollera Etiopien. Eritrea har goda naturtillgångar, bl.a. olja, kalium, pottaska och guld, som nu utvinns och exploateras av utländska bolag och inte kommer det eritreanska folket till del. Redan under den brittiska kolonialadministrationen beviljades USA rätten att använda en radiostation inom Eritrea, nära dess huvudstad Asmara, vilken nu under namnet Kagnewbasen inrymmer det största telekommunikationscentrum utanför USA där man kan registrera gerillarörelser inom Afrika. År 1953, alltså ett år efter federationens tillblivelse, ingicks överenskommelse mellan USA och Etiopien som gav amerikansk militär rätt att röra sig och operera inom etiopiskkontrollerat område.

För att utöva sin makt och bevara de imperialistiska intressena i landet använder den etiopiska militären följande metoder i Eritrea: nedbränning av byar, massakrer på civilbefolkningen, napalm och s.k. strategiska byar. Den eritreanska befrielsefronten bildades 1958 och började sin kamp mot förtrycket 1961. Med små resurser och trots avsaknad av stöd från en stark internationell opinion har man lyckats befria stora delar av Eritrea. Studenter och intellektuella men framför allt de fattiga bönderna och de jordlösa har engagerat sig i kampen.

ELF har på sitt program det eritreanska folkets nationella enhet på grundval av jämlikhet för de olika minoriteterna. Man fastställer de demokratiska rättigheterna och utvecklar ett jämlikt skattesystem i de befriade områdena. Befrielsearmén skall utbilda bönderna i rationellt jordbruk. Arbetar-, bonde-, kvinnooch studentorganisationer har bildats. ELF har börjat alfabetiseringen av folket på landsbygden och inom befrielsearmén. ELF syftar till jordreformer på kollektiv basis och möjligheter för nomadbefolkningen att bosätta sig. ELF arbetar för kvinnornas likaberättigande, avgiftsfri skolgång för alla samt fri sjukvård. Detta sociala och ekonomiska reformprogram, som i sin helhet förutsätter befrielse av Eritrea och en uppbyggnad under ELF:s ledning, har påbörjats inom ELF och de befriade områdena. Men befrielsefronten arbetar med små resurser. Behovet är enormt, sjukdomar härjar bland befolkningen och flyktingproblemet är stort. Medicinsk utrustning, läkemedel, näringspreparat, skor, kläder och mat behövs i stor utsträckning. Herr talman! C.-H. Hermansson har tidigare i debatten meddelat att vi från vänsterpartiet kommunisterna kommer att framställa ett yrkande när det gäller för Sverige att uppnå enprocentsmålet under budgetåret 1974/75. Jag vill läsa in detta yrkande till kammarens protokoll. Det lyder: En stor del av det svenska statliga biståndet till u-länderna går fortfarande till stater med reaktionära regimer. Det är bara delvis som bistånd till sådana stater kommer folket till godo. En stor del av det får som direkta och indirekta effekter att stärka regimer som är fientliga mot och utgör ett hinder mot social och ekonomisk utveckling. Dessutom verkar u-hjälpen också i dessa stater på ett sätt som stärker imperialismen och befordrar svenska storkapitalisters intressen. En viss förändring i länderinriktningen för det svenska u-landsbiståndet har kunnat noteras under senare år. Mer har givits åt stater med progressiva regimer och anslag har beviljats till stöd för nationella och sociala befrielserörelser. Fortfarande dominerar dock stödet till reaktionära regimer. Stödet till dessa måste helt upphöra. De medel som därigenom frigörs måste användas till stöd åt progressiva stater och nationella och sociala befrielserörelser. Dessa stater och befrielserörelser har växt fram i kamp mot imperialismen och de klasser och regimer som sökt bevara socialt status quo i u-länderna och därmed omöjliggjort deras ekonomiska utveckling. De progressiva staterna och de nationella befrielserörelserna arbetar för en utveckling av sina länder. Bistånd till dem stärker detta arbete och främjar alla folks befrielse. Det är mot denna bakgrund som enprocentsmålet för det svenska biståndet blir intressant. Detta mål har sedan länge spelat en framträdande roll i biståndsdebatten. Likväl har det gång efter annan skjutits på framtiden. När man 1968 antog enprocentsmålet ansågs det vara ett etappmål. Den debatten bör nu kunna avslutas genom att riksdagen står fast vid att målet skall uppnås under budgetåret 1974/75. Detta växande bistånd skall gå till progressiva stater och nationella och sociala befrielserörelser.

Herr talman! Dagens biståndsdebatt har, som redan sagts flera gånger, kommit att föras under särskilda betingelser. Knappast vid någon tidigare sådan debatt har det förelegat en så aktuell och påtaglig demonstration av hur våra levnadsbetingelser är beroende av förhållandena i de delar av världen som är utgångspunkten för denna diskussion. Nedskärningen av oljeproduktionen och följdverkningarna härav har som aldrig förr visat vårt beroende av råvarorna i tredje världen. Men det är ju ingalunda så att denna kris lämnade u-länderna oberörda — tvärtom. Prishöjningarna på olja kommer också att drabba många av dessa länder mycket tungt. En del kunde kompensera sig då andra råvaror steg i pris. Andra u-länder, som inte har något att exportera, får endast känna av de negativa konsekvenserna. Vi vet att läget är mycket krisartat för en del av de länder som vi samarbetar med. Den extra FN-församlingen beträffande råvarorna är nu i full verksamhet, och Sverige medverkar aktivt i dess arbete. Den chockbetonade upplevelse som den plötsliga åtstramningen av energiresurserna blev för oss alla kan ha varit nyttig, nämligen om vi förstår att dra de rätta lärdomarna av vad som hände.

Det betyder i själva verket en omprövning och ett ifrågasättande av mycket av vår livsföring. Hur vi kan lyckas med detta på frivillighetens väg återstår att se. Jag kan i allt instämma i vad Inga Thorsson sagt i de här frågorna tidigare i dag. Men först då vi får de konkreta förslagen ställs vi inför de verkliga proven. Den reaktion som kom till uttryck i vårt land och i många andra rika länder omkring jultiden förra året stämmer kanske inte bara till optimism när det gäller denna omställning. Inom FN förbereds andra aktiviteter som också är uttryck för den krissituation som mänskligheten befinner sig i. Jag tänker på världsbefolkningskonferensen i Bukarest det här året som efter ingående förberedelser, med Sverige som en aktiv deltagare, nu skall angripa en rad olika frågeställningar, nära sammanhängande med befolkningsutvecklingen. Åtskilliga frågor är kontroversiella, men man räknar ändå med att praktiskt taget samtliga FN:s medlemsstater kommer att vara representerade. Det är en källa till viss tillfredsställelse att Sverige, ända sedan Ulla Lindström — orädd men ganska ensam och utlämnad — på 1960-talet tog upp befolkningsfrågan i FN, kontinuerligt har medverkat i denna fråga. Samtidigt är utgångsläget i befolkningsfrågan, som jag ser det, rent allmänt för många enskilda länder helt förtvivlat. För länder som Indien, Pakistan och Bangladesh föreligger ju inga rimliga proportioner när det gäller de tillgängliga resurserna att erbjuda folket bostäder, hälsovård eller tillfredsställande mat. Skolväsendet kan inte växa i takt med de allt större barnkullarna, och de arbetslösas skara ökar efter hand som allt fler miljoner unga kommer upp i arbetsför ålder. Naturligtvis skall inte dessa problem lösas främst med insatser för att begränsa befolkningsökningen. Men befolkningsökningens begränsning måste få vara med som ett viktigt hjälpmedel, i synnerhet i ett land som Indien, som sedan länge gått in för en aktiv egen befolkningspolitik med familjeplaneringsinsatser. Det fanns i Indien ett program redan 1951, vars mål var att minska födelsetalet från 40 promille till 25 år 1980. Detta finns fortfarande med i den nu gällande femårsplanen. Framgången vad gäller organisationen har varit ganska god, men i fråga om målsättningen har man misslyckats. Troligen ligger födelsetalet någonstans på 38 promille, och varje månad ökar befolkningen i Indien med minst 1 miljon människor. Största hindret för familjeplaneringen är massornas låga levnadsnivå. Det heter i Indiens familjeplaneringsprogram att frågan alltför mycket setts isolerad från lösningen av övergripande problem som social och ekonomisk utveckling. Man säger i den egna utvärderingen av den fjärde planen att familjeplanering bör utgöra en del av ett totalt välfärdspaket för den enskilde och hans familj och anknytas till behov av hälsovård, utbildning, bättre nutrition och omsorg om kvinnorna. Befolkningsfrågan är inte minst en fråga om ett människovärdigt liv för kvinnorna. Nu är det i många fall så att kvinnan från tidig ungdomsålder oupphörligt är gravid. Resultatet blir långt ifrån alltid att hon föder levande barn. Och är det ändå så lyckligt att barnet lever vid födseln mister hon det kanske efter en kort tid, då ju barnadödligheten är enormt hög. Det kan inte vara rimligt att föra bort befolkningsfrågan ur diskussionen. Om man har sett något av detta ute i världen blir man inte bara djupt förtvivlad utan grips också av ängslan inför biståndsapparatens oförmåga att bemästra alla de problem som här finns. Även i länder som Indien, vars politiska ledning helhjärtat stöder dessa strävanden, som har frågan förankrad i sin administration och som har program och får stöd utifrån, förefaller problemen nästan olösliga. Att verkligen nå ut till människorna, att övervinna okunnighet och religiösa fördomar, kräver enorma insatser och en enorm tro på ett lyckat resultat. Man måste kunna tillförsäkra familjerna trygghet på annat sätt än genom att de har en stor barnskara; där har vi säkert ett grundläggande problem. Jag har inte haft anledning att så här utförligt beröra denna fråga med hänsyn till någon reservation, utan jag konstaterar tvärtom att utrikesutskottet är helt överens på denna punkt. Vi är ense om att Sverige skall fortsätta att engagera sig i denna fråga såväl i Förenta nationerna som på bilateral bas. På tal om Förenta nationerna kan jag också nämna att ytterligare en stor konferens, den om livsmedelssituationen, kommer att äga rum. Även det är ett område där utpräglade missförhållanden råder på många håll. För Sveriges del kan sägas att vi sedan länge arbetar på en lösning av dessa frågor, genom stöd till landsbygdsutveckling i allmänhet, genom vattenprojekt, husdjursavel, kooperativa insatser och annat. Det är nu en gång så, att när konferenserna är hållna och de stora talen har haft sin plats, så återstår de konkreta åtgärderna. Det är de som till sist är avgörande. Och det är förslagen till dem som vi hoppas nu skall ta form vid årets konferenser. Sverige söker spela en roll, samordnad med Förenta nationerna och understödjande de ansträngningar som FN gör. Sverige har från början varit ett aktivt medlemsland i FN-kretsen, och i biståndssammanhang har Sverige varit ett av de länder som lämnat betydande anslag till olika ändamål. Detta gäller t.ex. UNDP och UNICEF, men det gäller också specialdestinerade anslag avsedda för de minst utvecklade länderna — ett relativt nytt ändamål. För anslagen till FN:s befolkningsfond gäller detsamma. Det har därför väckt en viss uppmärksamhet att man t.ex. i SIDA:s petita har riktat blickarna på FN som verkställande organisation för bistånd. I egenskap av styrelseledamot i SIDA är jag beredd att ta mitt ansvar för detta, och jag tycker det är helt rimligt att också granska genomförandet av FN:s arbete från centrum i New York via fackorganen och lokalrepresentanterna i de enskilda länderna till dess hjälpen når ut till mottagarna. Jag tror att FN-arbetet på det sättet blir mycket intressantare för en långt större krets av svenskar. Det är också skäl att påminna om det uttalande som utrikesutskottet föreslog riksdagen i samband med budgetbehandlingen rörande resurserna för Svenska FN-förbundet. Om man kan stärka de resurserna, tror jag att man också kan få en befrämjande diskussion omkring FN:s arbete, en diskussion som vi alla kan ha nytta av. Inom utskottet har vi åter haft att behandla beredningen av olika ärendegrupper och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. Utrikesutskottet har varit helt enigt i sina uttalanden på den här punkten. Utskottet vill i detta sammanhang också uttrycka sin tillfredsställelse över att biståndsfrågorna nu handläggs av ett särskilt statsråd. Herr talman! Jag skulle vilja tillägga ett önskemål — och jag vågar tro att andra kan instämma i det — nämligen att det kan ske en ytterligare samordning på lämpligt sätt av alla goda krafter som finns i skilda departement och annorstädes för att ytterligare stärka våra insatser inom olika sektorer. FN-delegationen förefaller fungera utomordentligt och är väl rustad med egen eller tillrest expertis på de flesta områden. Men det finns en del svaga punkter. Skall vi vara aktiva i sociala frågor behövs förstärkning med anknytning till andra ledningsorgan än UD. Detsamma gäller sådana spörsmål som bostadsfrågan och samhällsplaneringen, som också har börjat tas upp i FN-sammanhang. ILO-området förefaller mig ganska oplöjt, sett ur u-landsaspekten; där handläggs sysselsättningsfrågor och utbildningsfrågor som är nog så viktiga just för u-länderna. Vi vet här hemma alltför litet om hur man i ILO behandlar t.ex. kvinnofrågorna, och det är ett område där vi verkligen vill vara aktiva. Jag kan försäkra att det finns intresse och vetgirighet bland stora grupper, som också gärna vill göra olika slags insatser, lära känna förhållandena och knyta kontakter. På SIDA kan vi notera hur man från fackligt håll — det gäller flera LO-förbund men också TCO-kretsen — nu ställer upp på ett mycket aktivt sätt för att befrämja och medverka i utvecklingen av facklig verksamhet i olika u-länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Allt detta leder naturligtvis till ökat arbete för vår egen administration. Men vi talar ju om en internationalisering, om kontakter med verksamheten i u-länderna och med de internationella organ som behandlar dessa frågor, och då torde just den här sortens aktiviteter vara bland de mest angelägna. Att de därtill leder till en naturlig information och en förstärkning av opinionen i vidare kretsar måste alla hälsa med tillfredställelse. På min lott har fallit att kommentera en del av de reservationer som berör ländervalet. De som var med och behandlade denna fråga 1970 i den något upphetsade sinnesstämning som då rådde kan i dag med viss tillfredställelse notera att utrikesutskottet 1974 i huvudsak upprepar vad utskottet skrev 1970. Ännu intressantare är enigheten om tillämpningen. Enigheten har under de gångna åren varit stor och är det i år också, om man ser till betänkandet. Moderaterna kommer med sin sedvanliga suck om Cuba, som egentligen har det så bra att landet inte borde få något stöd. Man har på det moderata hållet inte något sinne för värdet av att Sverige medverkar till att bryta den isolering eller bojkott som Cuba är utsatt för. Eller är det i själva verket tvärtom så att man är mycket medveten på den punkten? Det finns faktiskt inte i några handlingar inskrivet att vi skall rätta oss efter något fattigdomskriterium. Vi har ett ganska varierat register på kriterier. Chile har också varit ett intressant fall under åren. År 1970 yrkade herr Björck i Nässjö på bistånd till det landet. Det var före Allendes tid. Yrkandet om bistånd till Chile från moderat håll återkom inte. I stället förbyttes det till ett avståndstagande från den tanken under åren 1972 och 1973, även då med hänvisning till att ett fattigdomskriterium skulle tillämpas. Hur det sedan har gått med Chile vet vi. När jag lyssnade till fru af Ugglas i dag blev jag ganska betänksam. Jag undrade just om flera i den generation som fru af Ugglas tillhör i riksdagen läser det här utskottsutlåtandet från år 1970 på samma sätt som hon. Då skulle jag verkligen vilja göra vederbörande uppmärksam på att det inte på något sätt kan tolkas så som hon gjorde. Det är ett utlåtande som är mycket intressant och väl värt att studera i sin helhet. Jag kan inte gå igenom varifrån alla de olika delarna i utlåtandet är tagna, men jag kan försäkra att alla partier har bidragit genom motioner, partiprogram och olika sådana handlingar, som vi gemensamt har kunnat förena i skrivningen. Jag skall emellertid be att få göra fyra citat för att visa hur sammansatta de här kriterierna är.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

Vid utbyggandet av vårt direkta bistånd bör vi därför enligt propositionen gradvis åstadkomma en förskjutning, så att nya insatser i första hand kommer i fråga i sådana länder.” Jag har velat göra dessa citat, och det finns andra man kan göra ur det här utlåtandet. Allt det som anförts i utlåtandet visar att vi har skapat en bas för den — det vill jag påstå — stora enigheten kring tillämpningen av ländervalsprincipen. Det är egentligen bara moderaterna som är envisa i fråga om tidigare Chile och nu Cuba. I övrigt har vi varit tämligen överens. Nu är det aktuellt att återuppta förbindelserna med Pakistan och att återuppta kontakten med Sudan — ett land som på sin tid diskuterades livligt; och i den diskussionen varierade ståndpunkterna kraftigt. Jag vill återigen ta upp Etiopien — där vi har arbetat längre än i något annat land. Hur utvecklingen kommer att gestalta sig i detta land kan ingen veta i dag. Vad som händer just nu kan inte vara någon överraskning. Sveriges hållning måste komma att anpassas till de möjligheter som kan erbjudas att göra en meningsfull insats i detta land. Jag tillhör dem som inte någonsin har velat överge Etiopien. Jag har alltså trott att vi skulle komma att hamna ungefär i den här situationen som vi nu befinner oss i, och att vi skulle kunna få bedriva ett samarbete med det landet under andra omständigheter än dem som hittills har gällt. För närvarande är väl svältsituationen det mest överskuggande problemet för massorna där. För resten kan vi konstatera att även i detta uråldriga feodalsamhälle har folket haft kraft att resa sig mot överhet och utsugare. Jag skall inte uppehålla mig vidare vid de olika länderfrågorna, utan jag kan hänvisa till vad som står i utskottsbetänkandet. Mycket talar enligt min mening för att våra insatser till inriktning och karaktär blir annorlunda i fortsättningen än dem vi har använt oss av hittills. De mottagande länderna kommer att begära allt större självbestämmanderätt och allt mindre av detaljstyrning från givarhåll, men det kommer att dröja innan de kan undvara närvaron av medarbetare och rådgivare utifrån. Utöver penningmedel behövs följaktligen även fortsättningsvis mobilisering av sådana från bl.a. vårt land. Så kommer renodlad biståndspolitik att utbytas mot u-landspolitik, där vår handelspolitik, vår jordbrukspolitik och vår ekonomiska politik alltmer måste anpassas till de övergripande världsproblemen. Min förhoppning är att pågående utredning skall komma att ange en utgångspunkt för våra insatser som passar till förhållandena hos våra samarbetspartner. Jag tycker att många inlägg i den här debatten har gett en bas och en uppfordran till en ny sådan målbeskrivning och målbestämning. Allra sist, herr talman! Det har talats mycket om svag opinion och dåligt intresse för biståndsfrågor. Jag delar inte meningen att det är så, men vi har en annan diskussion och ett annat opinionsläge nu än vi hade under 1960-talets första år. Vad vittnar engagemanget i Indokinafrågan och i Chilekatastrofen om? Det är ju ett engagemang från mycket stora grupper, och det vittnar om intresse och vaksamhet. Likaså kan vi se en växande uppmärksamhet i fackföreningsvärlden i förhållande till de mäktiga multinationella företagen och deras påverkan på utvecklingen världen över. Här finner vi nya anfallsvinklar på gamla problem. Frågorna är alltfort bland de mest väsentliga i våra folkrörelser inklusive arbetarrörelsen. Det tycker jag för min del lovar gott för förankringen av samhällets insatser i fortsättningen. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Fru Lewén-Eliasson söker försvara biståndet till Cuba genom att säga att vi inte har fattigdom som ett kriterium på u-hjälp. Det är riktigt; det borde vi ha. Men vad fru Lewén-Eliasson säger är väl ett skäl för att man på sina håll inte vill ha det. Här motiverades och försvarades bistånd med att man ville bryta isoleringen. Moderaterna skulle däremot inte ha någon känsla för behovet av att bryta ett lands isolering! Nu är det väl så, fru Lewén-Eliasson, att många länder är isolerade — än från en grupp stater och än från en annan grupp — men då har de i stället desto större kontakt med någon annan grupp. I fallet Cuba finns ju medlemskapet i Comecon, eller SEV som det numera heter. Det är kanske inte direkt någon isolering i det fallet! Men det väsentliga, herr talman, är ju att om det är för att bryta den politiska isolering som Cuba har varit i och uppenbarligen nu är på väg ifrån — inte minst efter den amerikanska senatens utrikesutskotts uttalande i natt — så skall det som man ger till Cuba inte kallas u-hjälp, utan då skall det presenteras som politiskt bistånd för att bryta isoleringen, och det skall lämnas en särskild proposition om det.
Herr talman! För det första är det så, att även om Cuba inte är ett av de allra fattigaste länderna är det i alla fall ett fattigt land. För det andra för Cuba en politik som i förhållande till de stora massorna är en välfärdspolitik. Det finns fördenskull, som jag ser det, all anledning att stödja detta land. Vi kan inte se vår biståndspolitik som en enbart humanitär insats för fattiga länder. Det är fråga om att medverka till att sätta i gång en utvecklingsprocess. Såvitt jag förstår gör vi det på ett utmärkt sätt genom vårt samarbete med Cuba. å Sedan förstod jag inte alls det där argumentet i fråga om isoleringen. Det är just det förhållandet att Cuba är isolerat från halva världen som Sverige har velat medverka till att ändra. Samma förhållande kan gälla andra länder. Tag t.ex. länderna i södra Afrika, där vi på ett mycket tidigt stadium gick in aktivt just för att dessa länder var isolerade. Jag kan se Sveriges samarbete med Cuba som ett uttryck för ett neutralt lands strävan att bryta ett annat lands isolering.
Herr talman! Tag länderna i Sydafrika! De är verkligen isolerade. De ligger som en enklav i ett stort område. Gör Cuba det? Nej, Cuba är i stället nära förbundet med ett stort maktområde i världen, östblocket. Dess isolering från Sydamerika är på sin höjd partiell och är på väg att upplösas. Men det intressanta är att fru Lewén-Eliasson öppet deklarerar att politiska synpunkter skall ligga till grund för biståndet. Det är det som vi vänder oss mot.
Herr talman! Cuba är ju isolerat på sin plats på kartan. Hur långt har inte Cuba till något land som det kan samarbeta med? Sedan kan man diskutera vad som är politiskt.

Herr talman! Bland de hundratusentals människor i vårt land som tillhör någon av de frivilliga organisationer som sysslar med u-hjälp av olika slag — och då inte minst inom missionssällskapen — är det med tillfredsställelse man märker att förståelsen för deras arbete ökar hos statsmakterna. Som ett bevis härpå tar man nämligen ökningen av anslagen till ”svenska enskilda organisationers utvecklingsverksamhet”, för att nu använda propositionens egen ordalydelse. Budgetåret 1972/73 var detta anslag endast ca 13 miljoner kronor. För budgetåret 1974/75 hade SIDA i sina petita begärt 35 miljoner kronor, ett anslagsäskande som utan tvekan tydde på kännedom om de verkliga behoven. Egendomligt nog prutades detta belopp i propositionen till 25 miljoner kronor. Vid utskottsbehandlingen enades man dock om en kompromiss, varför i betänkandet föreslås 30 miljoner kronor till de enskilda organisationerna. Utskottet tog därvid naturligtvis hänsyn till SIDA:s petita men också till två motioner, därav en från folkpartiet i vilken vi föreslagit samma anslag som i SIDA:s petita. Även om utskottet sålunda stannat på halva vägen vill jag dock tro att dess ställningstagande i positiv riktning är ett bevis på att man för framtiden vill bygga ut samarbetet mellan SIDA och de frivilliga organisationerna. Det är ganska naturligt att i utskottet den frågan ställdes huruvida de enskilda organisationernas bidragsäskanden är tillräckligt underbyggda rent planeringsmässigt. Det är sunt och riktigt att man ställer en sådan fråga. Så långt jag har kunnat förstå, genom de nära kontakter jag har med en av de största mottagarorganisationerna, är man på SIDA noga med att framställningarna om bidrag är mycket väl underbyggda. Men ett litet påpekande kan här ändå vara på sin plats. Man måste komma ihåg att många av dessa frivilligorganisationer inte har en planeringsorganisation som är dimensionerad för några verkligt stora uppgifter i de sammanhang vi rör oss med här. Det bör därför inte få ske att vettiga, riktiga och behjärtansvärda projekt stryps från början genom att det inte är tekniskt möjligt för hjälporganisationen i fråga att åstadkomma en så fulländad planering som kanske fordras. Vad jag menar är att redan på planeringsplanet bör SIDA ha möjlighet att ge ett riktigt stöd här på hemmaplan. Detta kan ju skapa förutsättningar för att projekt som kan komma att betyda ganska mycket för mottagarlandet verkligen kommer till utförande. Genom ett utbyggt samarbete och en successivt ökad satsning på detta område kan säkerligen mycket uträttas med skattebetalarnas medel och på ett, som jag tror, kostnadsbesparande sätt. De bakomliggande erfarenheterna finns ju hos dessa hjälporganisationer, ackumulerade — i många fall sedan generationer. Det är erfarenheter som egentligen inte kan värderas i pengar. Ett steg i den här riktningen har nyligen tagits då Svenska missionsrådet i dagarna anställt en högt meriterad arkitekt med erfarenheter från u-landsarbete. Detta har blivit möjligt genom att SIDA ställt medel till förfogande till en del av lönen samt till vissa andra ofrånkomliga utgifter i sammanhanget. Vad som här börjar ske på den rent byggnadstekniska sidan bör få efterföljd också inom sjukvårds och hälsovårdsområdet. Det finns i dag ganska stora skaror av läkare och andra som arbetar inom sjukvården vilkas löner bekostas av missionerna. En samordning av erfarenheter vid planeringen av nya projekt på detta område skulle utan tvekan vara till stor fördel för alla parter. Vad här har sagts gäller också på utbildningssidan. Koncentrerade och samlade erfarenheter från frivilligorganisationerna kan säkerligen tillvaratas och nyttiggöras på ett effektivt sätt, om de penningmedel som behövs också ställs till förfogande från statens sida, närmast då genom SIDA:s insatser. Naturligtvis gäller samma sak beträffande utveckling av vederbörande lands näringsliv och på andra liknande områden. Men även om kravet på noggrann planering är självklart och därför bör stödjas på det sätt jag varit inne på, kanske man ändå kan tänka sig att SIDA prövar nya vägar också i detta avseende. Exempelvis skulle man beträffande organisationer, där man har erfarenhet av att en noggrann planering verkligen sker, om något år eller kanske tidigare, på försök kunna anslå medel till projekt utan att detta föregåtts av kostnadskrävande och tidsödande planeringar. Naturligtvis skulle den organisation som på detta sätt fick förtroende och erhöll bidrag i efterhand fullständigt redovisa resultatet av sitt arbete. Jag tror inte att risken för misslyckande skulle vara stor. Man skulle dock vinna tid och i vissa fall få fram hjälpinsatser snabbare. I detta sammanhang kan man till de eventuellt tveksamma göra samma påpekande som utskottets värderade ordförande gjorde tidigare i dag, nämligen att allt u-landsarbete är förknippat med ekonomiska risker. Här rör det sig dock om mycket begränsade risktaganden. En värdefull flexibilitet i biståndsarbetet kan vinnas, och den är i sig själv värdefull. Slutligen några ord om en närbesläktad sak, som visserligen inte denna gång har aktualiserats genom motioner, men som ändå inte bör glömmas bort. Då vi i dag diskuterar den svenska u-landshjälpen, är vi mitt uppe i ett expanderande skeende. Några historiska aspekter lägger man kanske inte direkt på u-landsarbetet, även om de olika milstolparna i det statliga hjälparbetet noga noteras för kommande dagar. Svenska staten började ju med utvecklingsbistånd år 1950, då det första anslaget utbetalades till Förenta nationerna. Inofficiellt började dock Sverige sådant arbete för 140 år sedan genom missionens insatser. En sammanslutning, benämnd Svenska Missionssällskapet, började redan år 1834 att propagera för missionsarbete, i vilket som en viktig del ingick humanitär hjälp av olika slag. Vad de svenska missionärerna gjorde och vilka problem de fick brottas med finns det tyvärr endast spridda noteringar om. Det borde vara angeläget för oss var och en att denna del av vår historieskrivning tas fram ur glömskan och fogas in i det sammanhang där den hör hemma. Att det inte var genom statliga beslut som dessa hjälpinsatser gjordes gör dem inte mindre värdefulla och intressanta. De emanerar dock från vårt eget land och från folkrörelser som berört stora delar av vårt folk. Herr talman! Jag har önskat hålla mig inom ramen för den tid jag anmält mig för, och därför vill jag sluta mitt anförande här. Utan att ha gått in på de detaljer som berörts i de till utskottets betänkande fogade reservationerna vill jag avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 6, 7, 9, 10 och 15.
Herr talman! I ett par motioner från vpk yrkas att Sverige lämnar Världsbanken, Internationella utvecklingsfonden och andra till Världsbanken knutna organ, regionala banker och fonder. Herr Hermansson har tidigare i dag i denna debatt närmare uppehållit sig vid dessa kommunistiska krav, som inte är nya för riksdagen. De har framförts av kommunisterna varje år under de senaste fyra fem åren. Varje gång har utrikesutskottet enhälligt avvisat kraven. Detta är också fallet i år. 1971 lämnade utskottet en synnerligen utförlig motivering för sitt avslagsyrkande. En mycket betydande del av det svenska biståndet kanaliseras, som vi alla vet, genom multinationella organ. Detta är helt i linje med principen att biståndet i så stor utsträckning som möjligt bör vara obundet. Ingen är blind för de nackdelar som sammanhänger med en sådan ordning eller för de brister och fel som kan vidlåta dessa FN-organ. Behovet av samverkan mellan givarländer och av internationella fora där i-länder och u-länder kan komma till tals med varandra, diskutera och ha dialoger, är emellertid alltjämt stort, ja nödvändigt, för att det bistånd i-länderna lämnar skall bli verkningsfullt. Fördelarna överväger vida nackdelarna. Det gäller enligt utskottets mening också Världsbanksgruppen och IDA trots den starka dominans av USA och de allt annat än demokratiska principer som präglar utlåningsverksamheten. Behandlingen av Chile under Allenderegimen är det senaste och kanske mest flagranta exemplet på obehörig inblandning i enskilda länders nationella politik, en inblandning som jag inte tror någon progressiv eller eftertänksam människa kan godta. Att ett av USA:s största multinationella företag kunnat medverka till att störta en i demokratisk ordning tillkommen regering gör inte saken bättre. Trots herr Turessons ansträngningar tidigare i dag att fria Världsbankens ledning från misstanken att gå mäktiga amerikanska affärsintressen till mötes finns det många tecken på att så ändå är fallet. Indicierna, herr talman, är alltför starka för att negligeras. Men vpk gör i sin onyanserade kritik av Världsbanksgruppen och IDA sig skyldig till våldsamma, jag tvekar inte att säga befängda överdrifter. Härigenom motverkar man ju möjligheterna att föra en saklig debatt, en fruktbärande dialog, men också strävandena att få till stånd angelägna reformer av de ifrågavarande FN-institutionernas verksamhet. Läser man motiveringarna för kommunistkraven på att Sverige lämnar Världsbanken och IDA, får man intrycket att motståndarna betraktar dessa organ uteslutande som exklusiva instrument och redskap för amerikansk imperialism och hänsynslös ekonomisk utsugning av u-länderna. ”Gruppen är till för att skaffa affärsmöjligheter för privatinvesterare samt att möjliggöra en för industristaterna effektiv och gynnsam råvarupolitik”, heter det t.ex. i en motion av herr Hermansson m.fl. Gruppens politik ”är att främja speciellt de amerikanska ekonomiska och politiska intressena”, sägs det i en annan motion av vpk i år. Det talas också om institutionernas ”nettoinkomster”, av investeringsverksamheten på omkring 190 miljoner dollar. Nu förhåller det sig så, vilket också påpekas i utskottsbetänkandet, att huvuddelen av Världsbankens rörelseöverskott överförs till IDA. Återstoden fonderas i banken, och därmed ökas bankens utlåningskapacitet. Jag ber kammarens ledamöter observera att någon utdelning från banken aldrig förekommit i bankens hela historia. Det borde vid det här laget vpk ha observerat, så många gånger som den frågan varit föremål för debatt i riksdagen. Man har sannerligen haft god tid på sig. Utrikesutskottet — jag tror det gäller samtliga dess ledamöter — är på det klara med att bankens liksom IDA:s beslutsmekanism, grundad i väsentlig grad på de ursprungliga kapitalinsatsernas storlek, är i hög grad otidsenlig och helt otillfredsställande. Den har inneburit en för uländerna besvärande överrepresentation för de stora industriländerna, främst USA. Jag har själv tio eller elva gånger — jag kommer inte ihåg vilket det var — såsom svensk representant deltagit i de möten som bankstyrelsen håller en gång varje år. Jag vet därför vad jag talar om. Denna överrepresentation har i sin tur haft orimliga konsekvenser för organens biståndspolitik och utlåningsverksamhet. I åtskilliga fall har den här ordningen inneburit en förödmjukande och orättfärdig inblandning i det mottagande landets egna angelägenheter, en inblanding som hämmat dess strävanden att föra en konsekvent och planmässig politik fram mot ekonomiska framsteg och social utjämning. Det tror jag inte kan bestridas. Det finns som sagt också tecken som tyder på att man åtminstone i vissa fall underlättat för multinationella jätteföretag att för kortsiktig vinnings skull exploatera ett lands råvaruresurser med långsiktiga förödande eller i varje fall svårreparabla skadeverkningar för den mänskliga miljön som följd. Den kritiska inställning som jag här gett uttryck åt svarar — det tror jag mig kunna försäkra — mot det socialdemokratiska partiets uppfattning. Den har också omsatts i konkret handling genom upprepade ansträngningar från regeringens sida under många år att få ändringar till stånd såväl av bankens och IDA :s konstitution som av de principer som skall vara vägledande för organens biståndsverksamhet. Vissa — ehuru små — framsteg har också gjorts. Jag erkänner att framstegen ännu är mycket begränsade. Verksamheten har i någon liten mån ändå närmat sig de huvudlinjer som uppdragits i FN:s utvecklingsstrategi, tillkommen 1970. Av utlåningen, främst från IDA men också från banken, går sålunda en växande andel till jordbruk, vattenförsörjning och utbildning. Det berör kanske infrastrukturen, men det representerar samtidigt ändamål som prioriterats av mottagarlandet. Man kan också tala om någon ökning av u-ländernas inflytande på verksamheten, även om det fortfarande är alldeles otillräckligt. Det finns därför alltjämt starka skäl för missnöje med Världsbanken och IDA — det bestrider jag inte för ett ögonblick. Kritiken är berättigad, men lösningen kan ju inte bestå i att vi avskaffar dessa institutioner genom att beröva dem resurserna, såsom vpk vill. Det vill inte u-länderna själva — de har aldrig uttalat sig för att banken och fonden skall upphöra med sin verksamhet. Det förefaller som om kommunisterna inte har observerat det här förhållandet. Eller är det kanske så att de inte vill erkänna det? Det är kanske den gamla elittanken i den kommunistiska ideologin som går igen — kommunisterna anser sig bättre begripa vad som gagnar u-länderna än vad dessa själva gör. Vi för vår del vill i överensstämmelse med u-ländernas egna önskemål fullfölja våra ansträngningar, peka på bristerna i organens sammansättning och på bristerna i deras biståndspolitik. Vid FN:s extra generalförsamling om råvaruoch utvecklingsproblem som pågår just nu har den svenske handelsministern hållit ett uppmärksammat tal, som också formades till en skarp vidräkning med bankens och IDA:s verksamhet. Jag tillåter mig att citera till protokollet: ”U länderna måste få möjlighet att spela sin rättmätiga roll i den internationella beslutsprocessen, inte minst i organ som världsbanken och internationella utvecklingsfonden. Det vore oacceptabelt om dessa organ lät sig påverkas i sin kreditgivning av låntagarlandets inställning i nationaliseringsfrågor.

Vandringen kan bli besvärlig och säkerligen tidskrävande. Vi får beväpna oss med tålamod, men jag tror inte att tålamodet här nödvändigtvis måste vara framstegets fiende. Låt mig säga ett par ord om vpk:s yrkande om att Sverige upphör att stödja den amerikanska dollarn och verkar för en reglering av den internationella valutapolitiken i enlighet med de krav som u-länderna enats om i Limaprogrammet. För det första vill jag påpeka att stöd för dollarn från svensk sida endast förekommit i situationer där vi haft ett eget intresse och i samarbete med andra länder i vår närhet i Västeuropa, vilka är våra viktigaste handelspartner. Skulle inte ett sådant samarbete ha kommit till stånd, där vi som ett led i detta vid några tillfällen stött dollarn, skulle detta ogynnsamt påverka inte bara vår egen ekonomiska situation utan också u-ländernas möjligheter att hävda sig på våra marknader. En allmän valutakris skulle allvarligt försämra betingelserna för världshandeln, och detta skulle inte minst drabba u-länderna. Några särskilda aktioner för att stödja dollarn har av riksbanken inte företagits såvitt jag har mig bekant. Detta framgår redan av den omständigheten att dollarkursen starkt fluktuerat både upp och ned under de senaste åren. För det andra vill jag säga att Sverige aldrig motsatt sig u-ländernas krav på särskild dragningsrätt i Internationella valutafonden, som bl.a. framförts i anslutning till det av vpk åberopade Limaprogrammet. Tvärtom. Vi har redan från början tillsammans med övriga nordiska länder stött u-länderna och vi fortsätter med detta. Som tydligt framgår av utskottsbetänkandet har vpk-motionärerna fått hela denna problematik ordentligt om bakfoten. Det finns verkligen starka skäl för vpk-motionärernas talesman att erkänna misstaget, men det får vi nog förgäves vänta på. Med en, vågar jag säga, till halsstarrighet gränsande envishet upprepar man bara vad de sagt i motionerna, men missförstånd och oriktigheter blir ju inte sanningar av att upprepas. Allra sist skall jag med några ord beröra reservationen 8 till utskottets punkt 7, som handlar om handelsutbytet med u-länderna. Den här reservationen kom för mig — och jag förmodar också för åtskilliga andra ledamöter av utskottet — som något av en överraskning. Vi har i riksdagen varit ganska överens om hur den svenska handelspolitiken gentemot u-länderna skall gestalta sig, och jag har litet svårt att finna syftet bakom reservationen, om nu inte detta enbart är att folkpartiet har ett behov av att så mycket som möjligt profilera sig självt. Jag har lyssnat på herr Ullsten, jag har hört fru Nettelbrandts inlägg. Båda har uppehållit sig vid reservationen 8 utan att jag kunnat bli något klokare av det. Möjligen vill man därmed framhålla att man inte är helt nöjd med vår handelspolitik i förhållande till u-länderna. Den svenska handelspolitiken har ändå som ett av sina mest utpräglade särdrag tagit särskild hänsyn till u-ländernas behov.

Jag tror varken herr Ullsten eller fru Nettelbrandt kan visa på något land som har liberaliserat och öppnat marknadena så mycket gentemot u-länderna som Sverige har gjort. Jag skulle i så fall gärna vilja veta vilket det landet är. Jag vill också erinra om de konkreta insatser som har gjorts för att stödja u-ländernas exportansträngningar. Vi initierade t.ex. från svensk sida det internationella handelscentrat i Genéve och vi har fortsatt att vara dess främste bidragsgivare. Det är bara ett litet exempel. Det är klart att man, som tydligen motionärerna och reservanterna gör, kan tycka att man bör gå ännu snabbare fram. Men vill man det, då tycker jag också att man har skyldighet att inte bara tala i allmänna, svepande ordalag och generella formuleringar utan också konkret ange på vilka punkter man önskar en ändring av den svenska u-landspolitiken. Den chansen som funnits här i dag har varken fru Nettelbrandt eller herr Ullsten begagnat sig av. Vill nit.ex. att vi skall begränsa det ändå ganska ringa stödet för den egna produktionen — ur beredskapssynpunkt nödvändig — av textilier ytterligare? Vill ni att vi ensamma i världen helt och hållet skall rasera tullarna på industriprodukter utan att några andra länder följer vårt exempel? Det vore bra att få veta det. Då skulle ändå den här reservationen ha ett visst berättigande och representera en annan ståndpunkt än den som för närvarande ändå återspeglas i den politik som förs.

Herr talman! I början av sitt anförande anknöt herr Lange till något som jag hade sagt i förmiddags om utformningen av UD:s informationsutskrift om de multilaterala biståndsorganisationerna. Men herr Lange uttryckte sig på ett sätt som gör att jag misstänker att han missuppfattade mig och inte förstod vad jag avsåg. Jag framhöll att det är nödvändigt att den information som ges riksdagen är korrekt och saklig och att framställningen inte har någon tendens. Jag reagerade därför mot att det i informationsskriften utan bevisning antyds på ett som jag anser diskutabelt sätt att Världsbanken eventuellt inte varit opåverkad av tvisten mellan USA och Chile rörande ersättning för nationaliserad amerikansk egendom. Så sade jag ordagrant. Även om nu herr Lange menar att det syns tecken och indicier på att så skulle ha varit fallet, så finns det inga bevis därför. Man kan åberopa tecken och indicier för en ståndpunkt, men det måste klart uttryckas att det också bara är tecken och indicier. Man får inte framställa det så att det är fråga om bevisade fakta. Eftersom så inte har skett i detta fall karakteriserade jag skriften som onyanserad i det avseendet. Jag vidhåller att den är det och att riksdagen inte är betjänt av att få information som är så beskaffad.
Herr talman! Jag missförstod inte herr Turesson. Jag vet att han har vänt sig mot den här redogörelsen om multiinformation från u-avdelningen som den heter och tycker att det är en snedvriden information som lämnats. Men jag skulle förfärligt gärna vilja veta — det tror jag vore bra för oss alla — herr Turessons egen uppfattning beträffande de multinationella företagens roll i dessa sammanhang. Nu säger herr Turesson att det vet han ingenting om. Det har inte bara gått rykten utan det finns också, tror jag, vissa belägg för att ett stort amerikanskt företag — riksdagens stadga förbjuder mig att nämna det vid namn — varit verksamt just i Chile.

Och detta företag har faktiskt haft stöd av Världsbanken vid sitt etablerande. Det är nu ett faktum, det lär väl inte herr Turesson kunna bestrida. Jag har svårt att se att det är orimligt att anklaga vissa personer i bankledningen för att vara särskilt lyhörda för dessa ekonomiska intressen. Utan att jag på något sätt vill ge kommunisterna rätt i deras yrkanden måste jag säga att det finns ändå rätt mycket av sanning i vad som sägs i motionen om hurdana förhållandena i detta hänseende verkligen gestaltar sig.
Herr talman! Det är helt uppenbart att det finns multinationella företag som kan ha och har och har haft ekonomiska intressen av den art som herr Lange nu talar om. Det vill jag naturligtvis inte förneka. Men den fråga det här gäller är om Världsbanken låtit sig påverkas i sitt ståndpunktstagande till långivning — i det här fallet till Chile — av sådana förhållanden. Det påstår herr Lange, men herr Lange kan inte bevisa det. I varje fall har herr Lange inte företett något bevis för det. Herr Langes påstående hör till typen indicier och tecken som herr Lange talade om förut, och de har ju inget bevisvärde.
Herr talman! Det är väl ingen hemlighet att t.ex. vid de årsmöten som banken anordnar kommer åtskilliga av de företag, som jag här har tillåtit mig säga att indicierna talar emot — och kanske talar för att de i viss utsträckning kan vara bovar i sammanhanget — i mycket nära kontakt med de personer som finns i banken. Jag vet inte vilken överenskommelse som kan slutas, men i några fall är det ostridigt — det framgår av bankens egna handlingar — att stöd lämnats i samband med att sådana företag etablerat sig i u-länder. Det behöver i och för sig inte vara till nackdel för u-länderna, men det kan inte uteslutas att det i vissa fall har varit det. Och jag vidhåller att de tecknen inte kan slätas ut med så lätt hand som herr Turesson försökt göra i sitt anförande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna går emot Sveriges fortsatta anslutning till Världsbanksgruppen. Vi är också emot det i år kraftigt förhöjda anslaget till Internationella utvecklingsfonden, IDA. Detta Sveriges engagemang är en nationell skandal. Den allra senaste tiden har det också fått nya och skrämmande aspekter. Efter andra världskriget rådde under en del år en idealistisk stämning och syn när det gällde att angripa underutvecklingens och fattigdomens problem. Det var ju ett problem, som västerlänningarna ganska sent och nymorgnat hade upptäckt. För de flesta vanliga, ärliga människor lät det bra när man talade om internationell långivning i Förenta nationernas regi. I verkligheten blev hela tiden de internationellt sinnade idealisterna missbrukade. Också i vårt parti tog det en viss tid innan vi genomskådade det officiella dubbelspelet. Sverige ger anslag endast till IDA. Men i den internationella kreditgivningens system kan fonden givetvis inte isoleras. IDA ingår i Världsbanksgruppen och har samma chef som banken. Tillsammans med banken och ett annat FN-organ, Internationella valutafonden, kanaliserar den internationell långivning och valutapolitik. IDA och banken kompletterar varandra och ger inte sällan i samordning lån till samma land eller samma projekt. Tre huvudproblem är förknippade med denna kreditgivning och Sveriges engagemang. Det första är dess andel i det svåra problemet med den internationella skuldsättningen. De ekonomiskt förtryckta länderna i världen tyngs av en ständigt växande skuldbörda. Allt större del av deras valutainkomster tas i anspråk för räntor och amorteringar på lån utifrån. Allt oftare måste de ta nya lån enbart för att klara akuta betalningssvårigheter, förorsakade av redan existerande skulder. Dessa länder tvingas till en hopplös kapplöpning med skuldsättningen. Så länge de inte bryter sig ut blir de alltmer beroende. Skulderna pressar dem att göra nya skulder. Låt oss stanna ett ögonblick och fråga vad detta tvångsläge betyder. Det sägs ju så ofta att de ekonomiskt förtryckta länderna själva önskar pengar från IDA och Världsbanken — därför bör Sverige stödja dessa institutioner. Herr talman! En sjuk människa med svåra smärtor behöver opium. Och den sjuke säger: Ge mig opium! Man ger honom då opium för att inte hans läge skall bli outhärdligt. Man säger alltså inte: Låt oss råda bot på sjukdomen och smärtan och onödiggöra bruket av opium, trots att det är det som den sjuke egentligen vill och har glädje av. Utan man säger i stället: Den sjuke vill ha opium, vi måste villfara denna hans egen önskan. Det är falskt att anföra de ekonomiskt nedtrycktas stödbehov i ett nödläge som motiv och försvar för något som på sikt är förkastligt — den internationella skuldsättningen. Skuldsättningen skapar i längden ingen utveckling, även om nya lån givetvis temporärt kan avvärja monetära och andra kriser. Kina och Nordkorea, som aldrig fått ett öre av Världsbanksgruppen, har redan löst sina mest grundläggande ekonomiska problem genom sin politiska självständighet och sin planerade ekonomi. Indien, som varit en av bankens och IDA:s största kunder, har bara sjunkit djupare i fattigdom, kaos och korruption. Den andra frågan gäller vad avsikten med Världsbanken varit från långivarnas, främst USA:s, sida. Eugene Black, tidigare Världsbankschef, uttalade redan 1952 att det var en spridd uppfattning att långivningen syftade till att bygga upp konkurrerande industrier i de fattiga länderna. Detta var enligt hans mening fel. Ändamålet, sade han, var i stället att underlätta utnyttjandet av sådana råvaror och halvfabrikat som Förenta staterna behövde. Detta är kanske det mest öppna och cyniska uttalande som gjorts i frågan. Mot den bakgrunden förefaller det inte särskilt uppseendeväckande att, som vi vpk:are gör, säga att Världsbanken varit en god affär för industriländerna. Kan man sedan också via det internationella skuldsystemet få en så fördelaktig situation, att u-länderna genom räntor och amorteringar i stor skala redan betalar in till banken det som de sedan får lov att låna tillbaka — så att de så att säga redan från början har betalat sina egna lån — måste det ju bli en nästan ännu fördelaktigare affär. IDA sägs — och det gäller även Världsbanken i stort — bl.a. skola satsa på s.k. infrastrukturinvesteringar, för IDA:s del inte minst när det gäller jordbruket. Om nu banken bygger motorvägar i Mexico som förbinder delstaternas huvudstäder med den amerikanska gränsen — det är ju ett av de projekt som har godkänts för år 1974 — vem bygger man då för i första hand? Det är uppenbart för var och en att man knappast bygger för det nedtryckta och utarmade mexikanska folket. Och när IDA lånar ut pengar till utvidgad odling av bomull eller andra exportgrödor eller till hamnar för att skeppa ut varorna — det är en mycket vanlig projektform — då lånar man uppenbart ut, som Eugene Black sade redan år 1952, för att underlätta utvinningen i de imperialistiska nationernas intresse och för att göra det möjligt för de ekonomiskt beroende länderna att fortsätta att betala på sina internationella skulder. Världsbanksgruppens motto är: Finansiärer i alla länder, förena er! Häromåret gav IDA ett lån till ett stort hotellbygge i Nepal. Detta lyxbygge försvarades av en ledamot här i kammaren, som sade att det var just så här bistånd skulle bedrivas och att det skapade arbete åt nepaleserna. Arbete till förmån för vem? Mer och mer har, som vi vet, visats att turismen inte är till fördel ekonomiskt sett för de fattiga länderna. Den är snarare ett nytt sätt att begagna sig av dem. De tvingas till investeringar som samhällsekonomiskt inte betalar sig och som socialt sett innebär en grov felprioritering. Ändå kunde en framstående socialdemokratisk riksdagsledamot i fjorårets debatt öppet påstå, att det är bra att nepaleserna skall sysselsättas med att blanda drinkar och borsta skor åt förmögna västerlänningar. Jag har hört mycket under min tid i kammaren men aldrig en så reaktionär social filosofi, predikad till IDA:s försvar av en ledamot från det socialdemokratiska partiet. Den tredje frågan gäller vilken politik IDA och banken för. Vem får lån? Vilka politiska syften styr långivningen? Vänsterpartiet kommunisterna har i tidigare debatter hävdat att reaktionära och folkfientliga regimer medvetet gynnas, och gång på gång har utskottet måst erkänna att den kritiken är berättigad i sak. Sanningen är att IDA, liksom banken och Internationella valutafonden, är ett redskap med vilket USA-imperialismen — som ju dominerar röstlängden i banken tillsammans med sina allianspartner — bedriver sin utrikespolitik. Före 1964 fick Brasilien inget stöd från Världsbanksgruppen. Man hade då i det landet en borgerlig nationalist som president, Joåo Goulart. De härskande i USA hatade honom för att han ville minska Brasiliens ekonomiska beroende av USA. Den amerikanska underrättelsetjänsten hjälpte en grupp fascistiska officerare att störta den lagliga regeringen. Den fascistiska juntan i Brasilien betraktas i dag som en av de råaste militärdiktaturerna i världen. Den brasilianska regeringen har aktivt deltagit i den internationella krigföringen mot folkfrontsregimen i Chile. Brasilien har efter diktaturens upprättande blivit en av Världsbankens största kunder. Jag vill ställa en fråga till socialdemokraterna i kammaren. Ni har i skilda sammanhang sagt er sympatisera med Allenderegimen. Tycker ni då att det är riktigt att taxera ut pengar av svenska löntagare för att ge ut som stöd åt en bankgrupp, som i sin tur stöder dem som varit Salvador Allendes dödsfiender? Eller ta Indonesien. Före 1968 förekom inget stöd från IDA. Indonesien är ju ett s.k. extremt fattigt land, som kommer i fråga för stöd från IDA. Efter en USA-inspirerad fascistisk militärkupp, som följdes av otroliga massmord på sympatisörer till de kommunistiska och nationalistiska partierna, blev Indonesien en av IDA:s ledande kunder. Indonesien har i dag en fast andel — 11 procent av IDA:s stöd. För varje summa som denna riksdag beviljar i stöd till IDA går alltså en fastlagd andel till militärdiktaturen i Indonesien. Detta begär man att svenska löntagare skall betala för. Detta begär man att vi skall rösta för här i kammaren. Samma saker har skett gång på gång: I Ghana — inga pengar åt en progressiv nationell regering som Nkrumahs. Men efter militärkuppen 1966 — stöd från IDA. Grekland under demokratin — ringa eller inget stöd. Men efter överstarnas kupp — stora lån från Världsbanken. Jag har här, herr talman, i denna pärm ett pressmeddelande från IDA av den 17 januari 1974. Det är med andra ord ett ganska färskt exempel på fondens verksamhet. Ett lån har beviljats Bolivia för att, som det heter, privatägda gruvor skall byggas ut — alltså inte de av den tidigare nationella regeringen och folkrörelsen nationaliserade tenngruvorna. Sedan 1971 är Bolivias president general Hugo Banzer, fascist och USA-vän. Han var bland de generaler som skickade upp kolonner av militärbilar till de bolivianska gruvbyarna och ut på den bolivianska landsbygden. Militären kom på natten. De gick in i byarna och sköt urskillningslöst. Män, kvinnor och barn i mängder dödades. General Banzer är beordraren av morden och massakrerna i Siglo och Cochabamba. Men i dag får massakrernas beordrare pengar av IDA för att i enlighet med sitt politiska program stödja de privata gruvintressena i landet. Världsbankschefen, Vietnamkrigsexperten McNamara är säkert nöjd med sin kund. Och Sverige skall i dag vid omröstningen vara med och betala. Men det svartaste bladet i Världsbanksgruppens historia håller först nu på att skrivas. Vi vet alla att Allenderegimen i Chile under hela sin tid utsattes för ekonomisk utpressning från regering och finanskretsar i USA. Som ett av sina vapen använder sig USA-imperialismen av Världsbanken. Trots en jättelik och av tidigare regeringar ackumulerad skuldbörda, trots akuta betalningssvårigheter, trots obruten vilja hos regeringen att bekämpa den sociala misären i landet, ströp Världsbanksgruppen all kreditgivning till Chile. Och vi vet att finansintressenas krigföring blev framgångsrik. Nu har Chile en regering som man här i kammaren och även från regeringshåll officiellt har fördömt. Det är en regering som är gynnsamt inställd till USA och som förtrycker det chilenska folket. Hur handlar nu Världsbanksgruppen gentemot militärjuntan? Den 8 februari kom ett pressmeddelande som också finns i pärmen och enligt vilket Internationella valutafonden låter Chilejuntan utnyttja dragningsrätter på 79 miljoner dollar under 1974. I pressmeddelandet hänvisar fonden till juntans politiska program, till hur bra det är att priskontrollerna skall släppas och att statsutgifterna för sociala ändamål skall skäras ner genom en, som det heter, ”försiktig utgiftspolitik”. Därför förtjänar juntan stöd från Internationella valutafonden. När detta beslut fattades i fondens styrelse hördes ingen opposition från den svenske delegaten. Den 8 februari kom ett nytt pressmeddelande, denna gång från Världsbanken. Banken har beslutat stödja ett projekt för studium och uppläggning av Chiles framtida investeringspolitik. Banken har skickat en delegation till Chile för att studera landets ekonomiska politik. Genom banken och genom det internationella valutasystemet skall man nu göra allt för att stabilisera den chilenska juntan. Efter att energiskt ha bekämpat folkfrontsregimen backar man nu upp demokratins dödgrävare. Och regeringens talesmän i Sverige säger samtidigt som dessa händelser kan inregistreras att bankens utlåningspolitik blir bättre och att vi därför måste stanna kvar där. Det är om några dagar första maj, arbetarklassens internationella högtidsdag. Säkert kommer statsråden att tala om Chile i sina förstamajtal, säkert kommer folkfrontens Chile att vara i hundratusentals svenskars hjärtan den dagen. Jag vill vända mig till er socialdemokratiska ledamöter av kammaren och säga: Ni talar ofta om internationell solidaritet. Ni har ofta talat med sympati om den chilenska folkfrontens kamp. Ni har inför första maj satt på era rockuppslag ett märke som skall demonstrera er sympati för det chilenska folkets svåra situation. Nu uppträder internationella organ, vari Sverige är medlem, som stödjare av militärjuntan. Er regering begär att ni skall godkänna det. På märket ni bär visas Chiles territorium med röd färg, det skall symbolisera det chilenska folkets blod. De som pressar blodet ur det chilenska folket är nu vid makten. Deras maktövertagande gladde Nixonadministrationen och McNamara lika mycket som det gladde ITT och den internationella storfinansen. Därför vill nu herr McNamara göra vad han kan för att bistå sina bundsförvanter. Att socialdemokratin politiskt begagnar sig av den folkliga sympatin för Allende, även om det ligger ett krasst tänkande bakom detta, må väl accepteras. Det hör till det politiska spelet. Man skall inte begära oegennytta hos ett parti, där den personliga positionen och karriären spelar så stor roll som i SAP. Men även i det kalla nyktra maktpolitiska tänkandet bör det finnas en viss principiell grundläggande anständighet. Det är icke förenligt med denna elementära anständighet att med Chilemärket på rockuppslaget godkänna och applådera stöd och stabilise ringsåtgärder till förmån för demokratins dödgrävare och det chilenska folkets dödsfiender.

Jag tycker att det är rätt enkelt att det bör vara så, och det motiverar vårt ställningstagande.
Herr talman! Jag skall inte upprepa allt vad jag sagt i mitt förra anförande om att det finns skäl och berättigade skäl för en kritik av Världsbankens utlåningsverksamhet. Men herr Svensson i Malmö skjuter mycket över målet — så mycket t.o.m. att man får en fullständigt verklighetsfrämmande bild av bankens och fondens arbete. Jag undrar om herr Svensson någonsin ställt sig frågan varför uländerna trots allt detta inte vill att banken och fonden skall upphöra med sin verksamhet. Har herr Svensson aldrig ställt sig den frågan? Det kunde ju vara lämpligt, eftersom kommunisterna ändå motionerat om detta. I själva verket är bankens och fondens villkor mycket förmånliga. Redan bankens villkor är så förmånliga att många inte kan finna bättre finansieringskälla. Det är en ränta, herr talman, som understiger den gängse upplåningsräntan. Den sista siffra som jag har i huvudet är 7 1 4 procent, och lånen utställs på 50 år. Det är kanske beklagligt att några av dessa lån går till uppbyggande av turisthotell. Jag är inte alls säker på att det är den rätta användningen. Men jag vill bara sluta med att säga att herr Svensson bör också se efter hur bankens och särskilt fondens utlåning fördelar sig på olika geografiska områden. Då skall han t.ex. finna att bara 11 procent av SIDA:s medel har gått till Latinamerika. Vi har andra mottagarstater än de av herr Svensson uppräknade, som i första rummet gynnas av den här låneverksamheten. För gärna en lugn och sansad diskussion utifrån ett sakligt material — och som jag sade finns det ett sakligt underlag för kritik — men dessa våldsamma överdrifter gagnar ingen. Minst av allt gagnar de u-ländernas egna intressen. Men det tycks inte bekymra vpk ett dugg, i dag lika litet som tidigare.

Herr talman! Jag trodde att jag för herr Lange hade förklarat detta med den sjuke som behöver opium för sina akuta smärtor, men det är tydligt att den typen av liknelser inte går hem hos herr Lange. Eller också lyssnade herr Lange helt enkelt inte på vad jag sade. Jag har ställt många frågor i det här sammanhanget, herr Lange. Bl. a. har jag ställt mig frågan varför Algeriet i ett internationellt sammanhang nyligen krävde en reducering av kanaliseringen av medel till IDA, just av den anledningen att man ansåg att det fanns bättre vägar att gå. Det är inte så att det råder någon enighet bland u-länderna i den här frågan. Jag kan mycket väl förstå att t.ex. president Ahidjo i Kamerun, som har en fransk armé i landet, tycker som Frankrike och USA. Det är inte så märkvärdigt. Herr Lange förstår nog också varför han gör det. Men det blir allt vanligare att de mer självständiga bland u-länderna kritiserar Världsbanken och IDA. Inte minst har Chiles folkfrontsregering mycket skarpt kritiserat banken. : Sedan vill jag fråga herr Lange, eftersom han har lagt sig i debatten: Vore det inte bättre att koncentrera den svenska hjälpinsatsen till befrielserörelser och till demokratiskt progressiva regimer än att ge hjälpen till ett organ, där vi vet att en bestämd proportion av hjälpen hamnar i händerna på fascistgeneraler som Banzer eller hos den indonesiska militärjuntan? Vilket är bäst, att den indonesiska fascistjuntan får anslag av oss eller att den inte får det och att anslag i stället går exempelvis till Tanzania och Cuba eller till Eritreas befrielsefront? Sist och slutligen undrar jag — och det är en fråga som jag också har ställt mig — varför herr Lange i dag försöker framträda som en progressiv försvarare av den chilenska folkfrontsregimen och ge sken av att vara mera radikal än vpk, så att säga. Jag erinrar mig exempelvis herr Langes andel i den beryktade Cabora Bassa-affären. Där såg sig herr Lange i sin egenskap av handelsminister inte på något sätt föranlåten att förhindra ett direkt svenskt finansiellt stöd åt den portugisiska kolonialismen. Det är väl möjligt att den bedrövliga affär som han då gjorde sig skyldig till har något att skaffa med att herr Lange i dag är före detta handelsminister.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Svensson i Malmö att det aldrig blev någon svensk Cabora Bassa-affär. Det torde räcka som kommentar och som en illustration till de ovederhäftigheter som herr Svensson här i kammaren svänger sig med. Låt mig emellertid också erinra om, herr talman, att vi själva upprepade gånger har kritiserat Världsbankens låneverksamhet. Men är det bara osjälvständiga länder som är bankens låntagare och som har intresse av låneverksamheten? Indien är ett av IDA:s stora mottagarländer. Betecknar herr Svensson Indien som ett icke självständigt land? Men uppriktigt sagt, och därmed skall jag sluta, vore jag mera intresserad av att få ett svar på den fråga som jag ställde, nämligen om herr Svensson någonsin har försökt utröna varför i varje fall majoriteten av u-länder har ett så starkt intresse av bankens och fondens verksamhet? De är också kritiska i mera än ett hänseende, men de vill inte följa kommunisternas förslag här i den svenska riksdagen att avskaffa banken och fonden. Det tycker jag är en tankeställare — men herr Svensson är förmodligen oemottaglig för tankeställare.
Herr talman! Exemplet med Indien var ett dåligt exempel — det stämmer ju ändå bättre med det jag sade om den sjuke och hans behov av opium. Indien är en av de ekonomiskt sjukaste nationer som finns, är i ett tvångsläge och behöver opium, behöver omedelbar hjälp. Indien befinner sig i en tvångssituation och måste gripa till vad som finns även om det ger dålig hjälp, en hjälp som förtjänar att ersättas av ett helt annat system med en helt annan uppläggning. Men nu tycker jag att det vore på tiden att någon från regeringen, exempelvis fru Sigurdsen, svarade på dagens kärnfråga. Det handlar här om att välja mellan två alternativ. Antingen väljer man att ge det svenska biståndet koncentrerat till nationella och sociala befrielserörelser och regimer med ett progressivt socialt program och en ärlig vilja att demokratisera och bygga upp till folkmajoritetens fromma. Eller också väljer man att gå genom Världsbanksgruppen och IDA, och då får man räkna med att en bestämd proportion av hjälp kommer att hamna i fickorna på reaktionära och folkfientliga regimer som i sina länder bekämpar befrielserörelser. Vilket är bäst, vilket är fördelaktigast, vilket är demokratiskt rimligast — att ge hela beloppet till befrielserörelser och progressiva länder eller att binda sig för en lösning som innebär att svenska skattebetalare, svenska lönearbetare måste vara med och finansiera projekt i general Banzers och general Suhartos anda? Vilken av dessa två vägar skall vi gå? Skall vi stödja facistgeneralerna, eller skall vi inte göra det? Var gör pengarna mest nytta — om de koncentreras till de progressiva regimerna och befrielserörelserna eller om man tappar av en bestämd proportion till de reaktionära regimerna? Det är vad frågan gäller i dag. Det är huvudfrågan, och den tycker jag att exempelvis fru Sigurdsen kunde svara på under debatten.

Herr talman! De senaste årens u-landsdebatter har haft en viss tendens att upprepa sig. Så har exempelvis i år herr Svensson i Malmö hållit sitt sedvanliga anförande, och det innehöll inte heller — såvitt jag kunde förstå i varje fall — någonting nytt. Debatten de senaste åren har rört sig om enprocentsmålet, snedvridningen i länderurvalet, huruvida vårt bistånd verkligen ger den önskade effekten osv. Samtidigt som denna debatt pågått har man undan för undan kunnat märka en viss biståndströtthet hos människorna. Hur stark denna biståndströtthet är, är svårt att säga. Det beror nog på hur man ställer frågorna. Jag skall ägna detta anförande åt några reflexioner kring företagens möjligheter att bidraga till u-ländernas utvecklingsprocess. Debatten härvidlag är ofta ensidig, milt sagt. Det finns vissa grupper som i allt privat företagande ser något ont. För dem kan företagens insatser i u-ländernas utvecklingsarbete bara målas i mörkaste svart. Men dessa grupper skall jag lämna därhän, även om de ofta gör sin stämma hörd i våra massmedia. Så finns det andra grupper, som visserligen inte a priori nedklassar företagens biståndsinsatser men som intar en mycket kritisk attityd. Denna grupp menar oftast att företagens biståndsinsatser endast kan bli marginella, att nackdelarna överväger, även om man inte vill tala om en direkt utsugning. Jag vågar påstå att okunnigheten hos många av dessa debattörer är betydande. Det är ett hårt omdöme, men jag gör det efter att under ett antal år ha följt den här frågan med speciellt intresse. Jag har också på platsen haft tillfälle att studera inte minst svenska företag i Latinamerika, Afrika och Asien. Det finns ingen anledning för mig att hålla något försvarstal för de internationellt inriktade företagen. Det torde de klara av själva. Min enda avsikt är att belysa några av de argument som virvlar runt i biståndsdebatten. Ett av de vanligaste är talet om politisk intervention av i-länders företag i u-länder. Till leda har man under 20 års tid hört exemplet United Fruit Guatemala 1954 komma upp i varenda debatt. När detta argument började bli slitet kom då räddningen i form av ITT och händelserna i Chile. Det skall inte ett ögonblick förnekas att det har förekommit övertramp från t.ex. nordamerikanska företag. Det finns några skräckexempel på hur företag absolut inte får uppträda. Men jag hävdar för det första att dessa händelser är undantag från ett generellt mönster och för det andra att detta inte i någon större utsträckning berör svenska företag. Man kan nämligen inte dra slutsatser om svenska företag utifrån handlingssättet hos enstaka amerikanska företag. Vi går också mot en utveckling som innebär att direkt politisk, för att inte tala om militär, intervention blir svårare och svårare. Det finns tre huvudorsaker till detta: a) Massmedierna i både hemland och värdland är långt mer vaksamma än förut och har helt andra resurser till sitt förfogande när det gäller att avslöja handlingssätt som är oförenligt med vad vi brukar kalla gott uppträdande. b) Lagstiftningen i värdländerna är i dag mer utvecklad — liksom också i i-länderna — och skyddar normalt mot otillfredsställande exploatering av naturtillgångar med hjälp av utländskt kapital. c) U-länderna har genom deltagandet i de många internationella organ som vuxit upp sedan andra världskrigets slut fått möjligheter att övervaka och att beivra övertramp, så att sådana inte sker. Det finns i dag tusentals företag i världen som kan betecknas som internationella. Om övertramp sker av något enstaka företag är detta inte något argument som kan användas mot samtliga företag av den här typen. De flesta företag är numera i purt eget intresse utomordentligt noga med att följa just de regler som finns i det land där de investerar. Att det ibland ändå blir en hel del besvär och komplikationer bottnar mycket ofta i att lagarna är oklart formulerade och ger möjlighet till en godtycklig prövning. Men därvidlag skall vi kanske inte slå oss alltför mycket för bröstet. Med det s.k. Lidbomeriets inträde i svensk lagstift ning håller vi själva på att få samma typ av bristfällig lagstiftning som vissa u-länder har. En intressant fråga är om företagen överför i-landsteknologi till u-länderna i sådan utsträckning att det får skadliga konsekvenser. Företagen skulle, menar man, använda sig av så pass kapitalintensiva metoder att effekten snarast skulle bli färre sysselsättningstillfällen — i stället för nya arbeten. Det har ofta diskuterats att man skulle överföra begagnade maskiner från i-länderna till u-länderna. I i-länderna finns det gott om högklassiga maskiner, som är begagnade men som inte är särskilt lönande att använda här på grund av kostnaderna för den dyra arbetskraften. Sådana maskiner skulle, menar man, i stället kunna användas i u-länderna. Problemet är bara — det vet var och en som sysslat med dessa frågor — att u-länderna själva är mycket skeptiska till detta. De vill ha nya moderna maskiner, ja, de vill mycket ofta satsa på vad man skulle kunna kalla statusprojekt. Det här har medfört att u-länderna inte bara tar emot högkvalificerad teknologi utan också i många fall direkt ber om den. Till bilden hör också att u-länderna hyser stor misstänksamhet mot varandras industriella produkter. Man köper ofta hellre från Västeuropa eller Nordamerika än från angränsande u-länder. Detta gäller även om produkten i grannlandet är tillverkad av ett dotterbolag till ett västeuropeiskt eller nordamerikanskt företag — och produkten därigenom håller precis samma kvalitet som företagets produkter i övrigt! Inte minst svenska företag i Latinamerika har ofta kommit i kontakt med den här företeelsen. Detta låter ju dystert, och det är det faktiskt också. Det kommer att ta lång tid att få till stånd en förändring, och där måste u-länderna själva hjälpa till. Man kan inte bara sätta sig ner och kritisera företagen för att det är som det är i u-länderna. Företagen har i vissa fall mycket litet att säga till om, men det hindrar inte att de kan komma att bli till betydande hjälp. För att så skall ske krävs bl.a. följande: 1. U-länderna måste få en bättre samhällsplanering med mera precist uppställda mål för sitt näringsliv. Sedan får de utländska investeringarna fogas in i denna ramplanering. 2. Fördomarna mot att satsa på att köpa begagnad utrustning från i-länderna måste brytas. U-länderna måste satsa på att låta sådan utrustning komma till användning inom lokal småindustri och stödja företagsamhet av detta slag genom anskaffning av lämpliga maskiner från i-länderna. 3. ”Paketprojekt” måste skapas när en industriinvestering kommer till stånd. Härmed menar jag att de statliga biståndsorganen måste samarbeta med det investerande företaget redan på planeringsstadiet för att hjälpa till med skapandet av lämplig infrastruktur och samordning med andra biståndsprojekt av typ yrkesutbildning, vattenförsörjning, skolbyggen etc. i det aktuella området. Med bl.a. dessa förutsättningar uppfyllda tror jag att det finns goda möjligheter för u-länderna att i ökad utsträckning tillgodogöra sig de fördelar som utländska investeringar för med sig. Särskilt intressant är det att försöka satsa på småindustri och medel stor industri. Här i Sverige har sådana industrier oftast utvecklats genom att de haft funktioner som underleverantörer åt stora företag. Fördelen med detta har varit en relativt säkrad avsättning under längre tidsperioder, höjt kvalitetsmedvetande genom de preciserade krav som avnämaren uppställer och tillgång till de större företagens ”know how” på vissa områden. I dag spelar inte de inhemska små och medelstora företagen i u-länderna den roll såsom underleverantörer som de skulle kunna göra. Detta är inte svårt att förstå. Småföretagen hos oss har ofta startats av yrkeskunniga arbetare, som har haft en egen idé och velat satsa på den. De har haft kunnandet men ofta saknat kapitalet. Genom särskilda åtgärder kan u-länderna på sikt få fram en motsvarighet till våra svenska småföretag och underleverantörer när ett mera omfattande tekniskt kunnande börjar komma hos u-ländernas arbetare. Det kommer att ta sin tid, men det kan påskyndas. Det hela är emellertid inte så lätt som en del vill göra gällande när de påstår att man skall börja försiktigt med att bara satsa på småföretag och sedan gå vidare mot större enheter. Så enkelt fungerar det inte i verkligheten; det visar inte minst vår svenska industriella utvecklingshistoria. Internationella företag, herr talman, är på gott och ont. Nackdelarna framkommer med all önskvärd tydlighet i den svenska debatten. Risken är att man inte ser skogen för alla träd. Någon egentlig ambition att väga föroch nackdelar mot varandra har åtminstone jag sällan funnit i svensk debatt. De som angriper de internationella företagen tycks nästan alltid ha fattat ståndpunkt på förhand. Utländska investeringar i u-land kan innebära en hjälp till utveckling som överträffar traditionella statliga biståndsinsatser. De kan tillföra både teknologi och kapital. De kan skapa möjligheter för u-länderna att snabbt mobilisera sina naturresurser och sysselsätta sin arbetskraft. Målsättningen måste i stället vara att styra de nya utländska investeringarna i en sådan riktning att värdlandets egna intressen tillgodoses och att värdlandet får en effektiv kontroll över sin ekonomiska utveckling. Vad som kan göras för att uppnå detta har jag i någon liten utsträckning berört tidigare i mitt anförande. Till detta vill jag bara tillägga att det vore önskvärt om den FN-kommitté som i dag arbetar med de multinationella företagen kunde få till stånd en uppförandekod för denna typ av företag. En sådan uppförandekod är, även om sanktionsmöjligheterna kommer att bli begränsade, enligt mitt sätt att se ingalunda betydelselös. Företag som bryter mot den riskerar att nagelfaras i massmedia och i andra sammanhang, t.ex. i parlamentariska eller fackliga sammanhang. Herr talman! Sverige är ett unikt land så till vida som vi trots vår litenhet har en stor andel investeringar utomlands. Dessa investeringar har varit till glädje och bidragit till att öka sysselsättningen också i vårt eget land. Vi har här i Sverige ett unikt kunnande när det gäller utlandsinvesteringar. Det borde finnas stora möjligheter för våra statliga biståndsmyndigheter att utnyttja detta kunnande till u-ländernas fromma. Det förhållandet att internationellt företagande har både föroch nackdelar får inte förleda oss till en sådan inställning att vi kastar ut barnet med badvattnet bara för att det råder okunnighet om vad saken egentligen gäller. Jag vill erinra om att det finns inget land som i förhållande till sin storlek har så mycket utlandsinvesteringar som Sverige. Vi är kort sagt bland de mest multinationella som vi kan tänka oss här på jordklotet. U-länderna kommer att behöva mycket hjälp från oss. Statliga traditionella biståndsinsatser har självfallet en stor uppgift att fylla. Men för u-ländernas egen skull tror jag att det skulle vara till nytta om företagens möjligheter att hjälpa uppmärksammades och utnyttjades i betydligt större utsträckning än vad som sker i dag.

Herr talman! Bland de motioner som behandlar Världsbanksgruppen och IDA finns också motionen 1276, och det är med anledning av den som jag har begärt ordet i denna debatt. Världsbanksgruppen spelar en mycket central roll när det gäller u-ländernas långsiktiga kreditförsörjning — det är allmänt omvittnat och har framhållits bl.a. i denna debatt. Inom den gruppen verkar Världsbanken, IBRD, på helt bankmässiga och kommersiella grunder. Världsbankslånen utgör också en mycket viktig del av den börda av räntor och amorteringar som belastar u-länderna och utgör ett av deras största problem. IDA däremot arbetar efter helt andra och för u-ländernas del betydligt mer tillfredsställande riktlinjer. Lånen löper på mycket lång tid — 50 år, av vilka de tio första är amorteringsfria. Det utgår ingen ränta utan bara en administrativ avgift på 3/4 procent. Detta är i och för sig precis vad man önskar sig av lån till u-länder. IDA vänder sig också till de allra fattigaste länderna, till dem som har en BNP per capita som ligger under 375 dollar per år. Huvuddelen av lånen går till länder som har en BNP per capita som ligger under 120 dollar per år. Att detta är möjligt beror på att IDA till skillnad från IBRD finansierar sin verksamhet med statliga bidrag. På denna punkt finns inte speciellt stor anledning till invändningar mot IDA. Men det finns andra förhållanden som är ägnade att inge desto allvarligare betänkligheter. Vi har pekat på en del av dem i motionen. Dit hör beslutsprocessen. Den har berörts tidigare i debatten och är allmänt känd. Medlemmarna är inte jämställda utan är indelade i två grupper, part I och part II. Part I, de 19 i-länderna, har drygt 65 procent av rösterna, fördelade med utgångspunkt i hur stort bidrag varje land ger. USA har alltså 25 procent av rösterna. Part II består av 93 u-länder, som alltså får dela på resterande 35 procent av rösterna. Vi har hört här och vi känner tidigare till att Sverige har agerat mycket hårt för att få till stånd en ändring av detta förhållande och för att stärka u-ländernas ställning i IDA. Vi har därvidlag inte haft någon framgång, och jag tror att det är realistiskt att konstatera att det inte finns något intresse bland flertalet industriländer i IDA:s styrelse att släppa fram ett ökat inflytande för u-länderna. Ett annat problem ligger i inriktningen på IDA:s långivning. Man har hittills huvudsakligen koncentrerat sig på sådana saker som lån till projekt inom transportsektorn, lån till högavkastande projekt inom industri och jordbruk. Det har alltså varit en mycket snävt kommersiellt inriktad långivning. Det finns visserligen vissa nya tendenser — långivningen inom sådana områden som utbildning, vattenförsörjning, landsbygdsutveckling och stadsbyggnad har ökat — men fortfarande kan man säga att den kommersiella inriktningen dominerar ganska kraftigt. Det allra största problemet är kanske de villkor som IDA ställer i samband med sin långivning. Man har mycket strikta kreditvärdighetsbedömningar, samma som gäller för Världsbanksgruppen i övrigt. Man ställer mycket hårda krav på att mottagarlandet skall föra en ekonomisk politik med inriktning på stabilitet. Om inte landet redan från början har en sådan politik ställer IDA villkor, t.ex. beträffande räntepolitik, skattepolitik, finanspolitik eller penningpolitik, på det låntagande landet. Länder med mycket allvarliga ekonomiska problem ställs ofta utanför möjligheten till IDA-lån. Länder som har andra bedömningar än IDA om vilken politik som är önskvärd hamnar också ofta utanför möjligheterna till lån från IDA. Man ställer också ofta stora krav på räntabiliteten hos de projekt som IDA medverkar till att finansiera. Ofta begärs en nära nog fullständig avgiftsfinansiering av projekten. För svenska förhållanden kan det vara litet bisarrt. Vi har ofta den inställningen att man inte skall avgiftsfinansiera samhälleliga nyttigheter, och den inställningen har vi utifrån en jämlikhetsbedömning. I u-länderna finns det naturligtvis ännu starkare skäl för att inte avgiftsfinansiera samhälleliga nyttigheter, men där medverkar vi genom IDA att ställa sådana villkor. IDA har också synpunkter på hur u-länder skall agera i samband med nationaliseringar av utländsk egendom. Man kräver att u-länderna skall komma överens med de utländska företag, vilkas egendomar man har nationaliserat. Om u-landet inte är berett att reglera sina förhållanden till de bolagen, kan det ställas utanför stöd från IDA. Det innebär alltså i praktiken att svenska statliga medel via IDA begagnas som ett påtryckningsmedel mot u-länder som har nationaliserat multinationella företags egendom. Det här är förhållanden som gäller IDA och Världsbanksgruppen i dess helhet. Världsbanksgruppens sätt att agera och de konkreta följder det kan få har illustrerats på ett mycket påtagligt sätt när det gäller dess relationer till Chile. Det finns, som jag nämnt, nya och mera positiva tendenser när det gäller IDA. Det har antytts att man skulle kunna tillmäta sociala och fördelningspolitiska aspekter större betydelse. Men vilka praktiska och konkreta följder dessa nya tendenser kan få är det mycket svårt att i dag uttala sig om. Herr talman! Vi har för länge sedan insett att utveckling i ett u-land inte nödvändigtvis är detsamma som en tillväxt i BNP. Det finns många exempel runt om i världen på länder som haft en mycket påtaglig ekonomisk tillväxt men där den tillväxten gått hand i hand med stagnation eller utarmning för stora folkgrupper. En industrialiseringsprocess som bedrivits på fel sätt kan leda till stegrade levnadsomkostnader, som hårt drabbar exempelvis landsbygdsbefolkningen, som ofta utgör en stor befolkningsmajoritet. Även effektiviseringen inom jordbruket — mekanisering och förbättrade spannmålssorter etc. — kan leda till att jordägarna upptäcker att det är förmånligare att driva verksamheten i egen regi och till att jordägarna då gör sig av med sina arrendatorer. Då uppstår ett stort landsbygdsproletariat. En enkel tillväxtfilosofi är alltså otillräcklig när det gäller u-ländernas problem. Varje utvecklingspolitik måste prövas inte bara med hänsyn till en totaleffekt uttryckt i BNP per capita. Man måste alltid fråga sig: Vilka vinner på utvecklingen? Finns det några som förlorar och i så fall vilka? Utvecklingsschabloner i enkla nationalekonomiska termer kan leda till helt orimliga resultat. En annan viktig sak som vi också fått klar för oss är att ansvaret för att söka sig fram till rätt utvecklingsstrategi måste ligga hos u-länderna själva. Det är bara dessa som kan bedöma vilka åtgärder som är bäst för dem själva. IDA:s politik för närvarande strider mot bägge dessa grundprinciper. Man tillämpar enkla stabilitetsoch lönsamhetsbedömningar, som kan verka som ett direkt hinder för social utveckling och utjämning i de länder man stöder. De röstningsregler som tillämpas inom IDA innebär ett stadfästande av i-världens förmynderskap över u-världen; de rika vet bäst, det är de som skall bestämma. Det är en grundläggande princip i IDA i dag. Detta gör att vi måste följa utvecklingen inom IDA mycket kritiskt. Om det inte finns möjlighet att åstadkomma ordentliga förändringar, måste vi vara beredda att lämna fonden. I vår motion har vi föreslagit att frågan om Sveriges engagemang i IDA skall behandlas med förtur inom biståndsutredningen, och vi har också föreslagit att man skall frysa utbetalningarna till IDA till dess att vi fått klarhet om den framtida politiken på detta område. Utrikesutskottet har avstyrkt motionen, delvis på formella grunder, och jag bedömer det som meningslöst att nu ställa något yrkande. Men jag förutsätter att biståndsutredningen allvarligt kommer att pröva IDA:s verksamhet, om denna är förenlig med svensk utvecklingspolitik och om det finns hopp om så radikala förändringar, att man kan tala om verkliga förbättringar både när det gäller IDA:s sätt att administrera och dess politik. Om resultatet av en sådan prövning blir negativt, måste vi, som jag sagt, ta konsekvenserna och vara beredda att lämna fonden och satsa motsvarande medel på områden som vi kan bedöma som mera konstruktiva.

Herr talman! Jag skall bemöta reservationen 6 till utskottets betänkande som ännu inte har berörts från utskottets sida. Det gäller reservationen om vidgade garantier till privata företags investeringar i u-länderna och upprättande av ett utvecklingsbolag. Folkpartiet och moderaterna har skrivit sig samman om denna reservation. Vi har nu ett system som innebär att de privata företagen kan få investeringsgarantier, om investeringarna sker i de länder som står som huvudmottagare för bistånd. Det rör sig om ungefär 750 miljoner människor. Kanske skulle de privata företagen kunna utnyttja garantierna när det gäller hälften av u-ländernas befolkning. De har emellertid inte gjort detta. De har inte sökt garantier, trots att de under denna tid investerat i sådana länder där de kunnat söka investeringsgarantier, t.ex. Indien. Mot den bakgrunden måste vi ställa oss frågan: Varför har man ändå inte sökt dessa garantier? Kan det vara därför att garantierna ställer krav om arbetsförhållanden, fackliga förhållanden och annat, alltså krav om en social effekt av investeringarna, något som företagen inte har velat binda sig vid? Nu vill alltså folkpartiet och moderaterna se dessa investeringsgarantier som ett biståndspolitiskt medel, säger man. Man vill vidga dem till att gälla alla länder. Jag tycker folkpartiets inställning i den här frågan är ganska intressant. När man nalkas investeringsgarantierna här i betänkandet eller när man nalkas frågan om privata investeringar i u-länderna i det folkpartiprogram som lades fram i går, är man generellt ganska positiv. Man talar visserligen om att det skall finnas en utvecklingseffekt, men man är med på generella åtgärder för att stimulera privata företags investeringar. Man anklagar i ganska fräna ordalag socialdemokratin för återhållsamhet och för att den skulle ha en doktrinär och statisk inställning. Dessa frågor diskuteras emellertid ibland här i riksdagen fast under en helt annan rubrik, nämligen rubriken multinationella företag. Vi gjorde det senast förra veckan.

När vi alltså nalkas frågan den vägen vill folkpartiet gärna framstå som den stora kritikern, men när vi nalkas frågan från biståndssidan med investeringsgarantier vill folkpartiet gärna framstå som det parti som tillsammans med moderaterna generellt önskar stimulera de privata företagen. Dessa två frågor, de multinationella företagen å ena sidan och investeringsgarantier och stimulans till privata företag i u-länderna å andra sidan, möts ju i verkligheten. Det är ju i hög grad fråga om samma företag och samma investeringar. Folkpartiets och moderaternas förslag går i praktiken ut på att de svenska multinationella företagen skall få investeringsgarantier för sina investeringar i Latinamerika. Det är den praktiska effekten av deras förslag. Jag tror för min del mera på folkpartiet när man talar under rubriken multinationella företag. Då har folkpartiet en mer bärkraftig argumentation än i den här debatten där man visar upp ett annat ansikte. Jag skall med hänsyn till att debatten dragit ut ganska långt på tiden inte nu gå in i en stor principiell diskussion om effekterna av privata investeringar i u-länderna. Vi hade en ganska omfattande diskussion om det i samband med 1971 års biståndsdebatt inför tillkomsten av industribiståndsutredningen. Jag vill alltså hänvisa till den debatten. Jag skall däremot läsa upp något om hur u-ländernas regeringar själva ser på privata investeringar i sina länder. Ett samlat uttryck för det fick man vid den stora konferens som hölls i Algeriet i höstas av de alliansfria ländernas statsöverhuvuden. Den konferensen har fått prägla mycket av den debatt som förts i FN under hösten 1973 och nu i vår liksom den har fått prägla den biståndsdebatt som har förts i Sverige.

Hårdast och fränast uttrycker sig de alliansfria u-ländernas statschefer om de multinationella företagen.

Regeringen och utskottet har valt en annan linje och säger att det gäller att välja ut de former av industribistånd som har ett värde för u-länderna på deras egna villkor. Då gäller det inte minst att bygga upp en balanserad utveckling på landsbygden, en balans mellan småindustri och jordbruk. Till den typen av industrialisering har också utgått bistånd till flera länder som nämns i både propositionen och utskottsbetänkandet. Det har gällt att bygga s.k. industrial estates, dvs. industrikomplex med integrerad småindustri. Till det har bistånd utgått, i form av kreditbistånd, tekniskt bistånd, kunskapsöverföring och mycket annat. Det är en viktig del av biståndsverksamheten att bidra till u-ländernas industrialisering på de områden där u-länderna själva eftersträvar det. Det är någonting annat än att ge generella favörer till alla företag. Småindustri är en viktig del, arbetsintensiv teknologi är en annan viktig del, men det är naturligtvis inte allt. I debatten om vår inställning till industrialiseringen måste vi också komma ihåg att ett av de största biståndsprojekten över huvud taget som Sverige sysslar med är just industribistånd, nämligen det skogsindustriprojekt i Nordvietnam som har diskuterats förut i dag. Då blir det intressant att se hur både centern och moderaterna har agerat här i kammaren. Då vänder man argumentationen. Man pekar på de svårigheter som projektet innebär. Ett så stort projekt innebär självfallet svårigheter, som man nu successivt söker lösa. Men man ser inte till det principiellt viktiga: att detta är ett bidrag till u-ländernas industrialisering. Skulle vi ha läst ut ur exempelvis moderaternas reservation deras principiella syn hade vi kunnat vänta oss att moderaterna här hade sagt att det är bra att man går in för industrialiseringslinjen, även om det kan finnas vissa svårigheter i olika speciella fall som man nu försöker lösa. Men grundinställningen till projektet, som den redovisats här i kammaren i dag, har varit misstänksamhet och ingenting annat från moderaternas sida. Centerpartiets företrädare herr Korpås har i debatten, om jag minns rätt, sagt ungefär att den här typen av stor industri måste vara en engångsföreteelse. Vad utskottet skriver om, säger herr Korpås, är en småindustriutveckling. Det är vad vi skall få i u-länderna, och en så här stor industri måste vara en engångsföreteelse.

Jag vill då fråga: Varför vill man inte ge u-länderna samma moderna industriella utrustning som de svenska bönderna ser som en självklarhet i de anläggningar som bönderna investerar i, exempelvis när det gäller papper och massa från Norrlandsskogarna? Varför skall andra villkor gälla för u-länderna, så att de hänvisas till småindustri medan det svenska bondeskogsbruket skall kunna utvecklas med utomordentligt avancerad modern utrustning? Varför skall inte en sådan kunna komma också u-länderna till del? Socialdemokratins synsätt är naturligtvis att det behövs också stora industrikomplex, som samspelar med underleverantörer i småindustrin. Det kan inte vara fråga om ett antingen—eller utan det behövs både storindustri och småindustri. Det är det synsättet som bl.a. Vietnambiståndet och det industribistånd vi ger till Afrika är uttryck för. Herr talman! Jag skall ytterligt kort bara beröra en annan fråga, eftersom den ännu inte har tagits upp i debatten av någon utskottsrepresentant, nämligen herr Måbrinks yrkande om bistånd till befrielserörelsen i Eritrea. Utskottet hänvisar till att det inte föreligger någon FN-resolution, som påyrkar bistånd till den befrielserörelse som finns i Eritrea. Man kan tillägga att befrielserörelsen i Eritrea inte heller ansökt om svenskt bistånd.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

Herr talman! Det som herr Korpås läste upp ur betänkandet står jag självfallet bakom. Det synsättet att en arbetskraftsintensiv teknologi är något väsentligt uttrycktes kanske första gången i riksdagen i en motion om biståndsfrågorna av herr Yngve Möller och mig själv för några år sedan. Utskottet talar om en arbetskraftsintensiv teknologi och om stöd till småindustri som viktiga angelägenheter, men utskottet säger ingenstans att detta skall vara den enda vägen. Jag tror för min del att u-länderna, om man skall följa herr Korpås uppläggning, dvs. först småindustri, och sedan, när landet har mognat, större industrier, alltid kommer att ligga många steg efter den tekniska utvecklingen i i-länderna. Man kommer då inte att ha möjlighet att minska det ökande gapet mellan fattiga och rika länder. Jag menar att den debatt som har förts om ekonomisk utveckling i den tredje världen visar att det för många länder sannolikt bästa resultatet uppnås, om man parallellt kan utveckla stora och små industrier, där de små industrierna blir ett stöd för de stora genom att fungera som underleverantörer och där de stora industriernas existens samtidigt bidrar till att ge stabilitet åt de små industrierna. Jag tror att det bara på den parallella, planerade vägen är möjligt att minska gapet i fråga om teknisk utveckling mellan u-länderna och i-länderna.